Herr talman! Jag tänkte inte tala så mycket om tomater, lökar och slanggurkor utan främst uppehålla mig vid de något mera långsiktiga aspekterna på frihandelsfrågorna. Mats Hellström nämnde att arbetslösheten i Västeuropa var 11 96. Uppgiften väckte inte någon större uppmärksamhet hos de efterföljande talarna. Siffran är så att säga alltför invand för att längre vara dramatisk. Men egentligen borde den skaka om oss ordentligt. Mer än var tionde människa i vår del av världen är öppet arbetslös. Det innebär en fördubbling sedan början av 1970-talet. Oavsett vilken konjunktur som råder så stiger den långsiktiga arbetslösheten i Västeuropa, och någon förbättring tycks inte ens nu vara i sikte, trots ovanligt goda ekonomiska förutsättningar med fallande oljepriser och lägre räntor. Vi är alla för frihandel, utom möjligen vpk. Att frihandel och internationell marknadsekonomi skapar välstånd är helt klart. Men frågan är: Finns det ett samband mellan den höga arbetslösheten i Västeuropa och det frihandelssystem vi gemensamt har byggt upp? Det blir ökade klyftor mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete, mellan de regioner där tillväxten sker och de regioner som ligger utanför centrum. Förhoppningsvis finns inte detta samband, men faktum kvarstår: den tekniska utvecklingen, öppnandet av gränserna och utvecklingen på masskommunikationsområdet har lett till att det på viktiga varuområden har skapats en enda internationell marknad. Den utvecklingen har nått särskilt långt när det gäller industriprodukter, och där har också strukturförändringarna blivit allt snabbare. Självklart har oljekriserna under 1970-talet spelat in och drivit upp takten ytterligare, men inte ens nu, när oljeprishöjningarna sjunker undan, vågar vi hoppas på varaktigt lägre arbetslöshetsnivåer. Vi tvingas alltså konstatera att regeringarna i Västeuropa inte tycks klara att skapa den trygghet i förändringen som också är en väsentlig del av ett gott liv, vid sidan om det rent materiella. Inte ensi Sverige är vi oberörda av denna utveckling, även om arbetslösheten i vårt land är mycket låg, internationellt sett. De borgerliga regeringsårens stora budgetunderskott, devalveringen 1982, en stor offentlig sektor och en aktiv arbetsmarknadspolitik har bidragit till att klara sysselsättningen i Sverige. Men trycket ökar i de utsatta regionerna. Det är därför ingen tillfällighet att vi i vårt land nu håller på att få en ny stor regionalpolitisk debatt, med allt mer bestämda krav från utsatta regioner på stödinsatser för att arbetslösheten skall kunna hållas nere. Herr talman! Det är helt klart att en ökad frihandel innebär en ökad förändringstakt i näringslivet. Strukturförändringarna slår igenom snabbare och hårdare. Detta har en positiv och en negativ sida. Det positiva är, som jag sagt, effektivare utnyttjande av resurser och ökat välstånd. Det negativa innebär, som jag också antytt, ökade risker för utslagning av människor och utsatta regioner, något som regeringarna måste möta på ett effektivare sätt. Om det förhållandevis öppna internationella handelssystemet skall kunna bibehållas, går det inte i längden att ha 20 miljoner öppet arbetslösa i Västeuropa. Regeringarna måste nu visa att de klarar att bekämpa den stora arbetslösheten effektivt och skapa den trygghet i förändringen som medborgarna har rätt att kräva. Sverige arbetar hårt i förberedelserna för en eventuellt ny GATT-runda för att tjänstehandeln skall bli lika fri som varuhandeln nu är. Det kan i långa stycken vara riktigt, men vi bör också inse och respektera de annorlunda intressen som många u-länder kan ha. Att driva krav på liberalisering när det gäller banker och försäkringsbolag, sjukhus, konsulttjänster, telekommunikationer och mycket annat skulle kunna lämna u-länderna vidöppna för ett omfattande utländskt ägande av vitala samhällsfunktioner, som många u-länder vill ha kvar i nationell ägo eller i varje fall på nuvarande stadium vill ha en ordentlig kontroll över. En annan aspekt när det gäller tjänstehandeln är att ett land som USA visar allt större tendenser att vilja bryta offentliga monopol i andra länder genom att driva kravet på rätt för amerikanska tjänsteföretag att etablera sig också på områden som i olika länder utgör offentlig sektor. Handelspolitiken blir då inte ett medel att frigöra handeln mellan olika nationer utan i stället ett sätt att via GATT-förhandlingar och andra handelsförhandlingar pressa på andra länder den egna privatiseringsideologin. På samma sätt förhåller det sig med USA:s syn på industripolitik av svensk och europeisk modell. Det måste även i fortsättningen få vara tillåtet för inte minst små stater att satsa ekonomiska resurser så att en oundviklig strukturrationalisering och kapacitetsneddragning i en bransch kan ske i ordnade former och med så små sociala konsekvenser som möjligt för den enskilde. Detta accepteras inte alltid av USA, därför att man där har en annan ideologi. Trots att dessa temporära industripolitiska åtgärder är väl förenliga med GATT-reglerna inför den amerikanska administrationen alltför ofta strafftullar eller tvingar fram s.k. frivilliga överenskommelser om exportbegränsningar. På detta område borde Sverige och EG ha ett gemensamt intresse att söka möta USA:s flitiga utnyttjande av utjämningstullar och liknande. Herr talman! Det var inte mycket som Mats Hellström hade att säga i handelsdeklarationen om USA:s embargopolitik när det gäller högteknologiprodukter. Frågan är naturligtvis känslig för ett alliansfritt land. Samtidigt är det helt klart att Sverige på ett eller annat sätt måste spela med, eftersom vår egen högteknikindustri är så beroende av elektronikkomponenter från USA och dess allierade. Så fort en svensk exportprodukt innehåller en aldrig så liten licensbelagd elektronikkomponent — och det finns många sådana på de amerikanska listorna — kan USA stoppa exporten av hela produkten eller systemet. Den svenska regeringen har nu genom en särskild förord: ing om kontroll av vidareutförsel av exportkontrollerade varor beslutat gå den amerikanska regeringen till mötes. Därmed tar den svenska regeringen ett ansvar för genomförandet av den lagstiftning som USA:s kongress och president beslutar om. Vi skiljer oss i och för sig därmed inte från andra neutrala länder med likartad lagstiftning. Den fortgående skärpningen av USA:s embargopolitik innebär emellertid en olustig utveckling. Vi anser dessutom att en vidgad handel bidrar till att öppna gränser och öka förståelsen mellan folken. President Reagans alltmer åtskruvade embargopolitik mot Sovjetunionen och dess allierade är därför både kortsiktig och kortsynt. Vad som mera konkret oroar är de antydningar som nu börjar komma om att svenska företag, som är beroende av amerikanska komponenter för vissa av sina produkter, också börjar anpassa exporten av helsvenska teknologiska produkter för att tillmötesgå amerikanska intressen. Det ligger potentiellt inbyggt i den amerikanska embargolagstiftningen, som den nu är utformad. Enligt uppgifter i Veckans Affärer den 13 mars har ett betydande antal svenska företag inom både privat och offentlig sektor undertecknat ett s.k. Letter of Assurance. Det skulle i korthet innebära att man lovar att fullt ut samarbeta med de amerikanska myndigheterna för att begränsa högteknologiexporten. Vad innebär nu detta? Är det fråga om frivilliga åtaganden, som går utöver regeringens förordning? Hur ser i så fall regeringen på den typen av åtaganden? Det skulle vara intressant att få höra utrikeshandelsministerns uppfattning. Låt mig ställa ytterligare en fråga till utrikeshandelsministern. Det gäller den varubojkott som USA utövar mot Nicaragua. Här handlar det inte i första hand om högteknologiprodukter utan om reservdelar till vanliga amerikanska maskiner och transportmedel. Om nu ett svenskt företag skulle göra en hedervärd insats genom att på något sätt skaffa fram sådana reservdelar, skulle då den nya svenska förordningen kunna stoppa en sådan export från Sverige? Det är också en viktig fråga. Herr talman! Detta har ju blivit rätt mycket om USA. Det innebär naturligtvis inte att jag anser att den andra supermakten, Sovjet, skulle vara bättre att diskutera med. Tvärtom — upprepade ubåtskränkningar och vägran att följa internationella spelregler när det gäller gränsdragningen för den ekonomiska zonen öster om Gotland talar sitt tydliga språk. Att USA är intressantare att diskutera i dagens debatt beror naturligtvis på att USA är en jätte i handelssammanhang och där påverkar utvecklingen starkt, medan Sovjet genom sin slutenhet blott och bart är en pygmé. Så enkelt är det. Låt mig sluta med att säga att jag liksom många andra socialdemokrater förordar en fortsatt liberalisering av den internationella handeln. Vi tror också att det är viktigt att en ny GATT-runda kan inledas så snart som möjligt för att befästa de framsteg som redan har gjorts och för att gå vidare. Mer frihandel på många tjänsteområden, en första början när det gäller jordbruksprodukter, större opartiskhet när det gäller offentlig upphandling, undanröjande av en mängd små irriterande detaljbestämmelser som kan innebära handelshinder — det är exempel på sådant som skulle kunna gagna svenska intressen. Detta betyder inte att vi bör försumma att diskutera effekterna av den långsiktigt fortgående internationaliseringen på det svenska samhället och den svenska demokratin. Det är i och för sig en fråga som går långt utöver frihandelsfrågan i traditionell mening. Men den bör kanske ändå diskuteras i detta sammanhang. För att belysa kortsiktigheten i den svenska debatten i dessa frågor vill jag hänvisa till direktiven till den stora maktutredning som regeringen tillsatte förra året och som har till uppgift att belysa de framtida förutsättningarna för den svenska demokratin. Det finns knappt en rad i dessa direktiv om att man bör studera vad den fortgående internationaliseringen i fråga om företag, kapital, varor och tjänster kan komma att betyda för det svenska folkstyret i framtiden. Det får inte bli så att vi med liv och lust diskuterar hur demokratin skall fördjupas och det folkliga inflytandet vidgas inom ett allt mindre område tillgängligt för nationella beslut, medan vi inte ägnar en tanke åt vad som kan göras för att vidga det nationella handlingsutrymmet. Framför allt, kan man kanske säga, bromsar vi den fortgående minskning av det nationella handlingsutrymmet som följer med en ökad internationalisering. Jag skulle vilja formulera det på följande sätt. Även inom ramen för en vidgad frihandel på många områden finns det vissa nationella beslutsfunktioner som det kommer att vara viktigt för det svenska folkstyret att slå vakt om. För det första gäller det valutaregleringen, som varit uppe till debatt här i dag. För de borgerliga partierna är den enbart ett byråkratiskt påfund för att krångla till det för de svenska exportföretagen. För mig och för många andra socialdemokrater kan valutaregleringen också vara ett långsiktigt medel att få kontroll över kapitalrörelserna till och från Sverige. Valutakommittén har nu lagt fram sitt förslag, och vi får tillfälle att diskutera igenom det hela ytterligare. Men kapitalets internationella rörlighet är en viktig fråga också för den nationella bestämmanderätten. För det andra är det viktigt att vi håller fast vid att de svenska storföretagen förblir svenska. Det är ett medel att hävda det nationella handlingsutrymmet. Det är lättare att diskutera med svenska ägare än med utländska. Det är lättare att diskutera med företag som har sitt huvudkontor i Sverige och inte utanför Sverige. Även om vi för närvarande har rösträttsbegränsningar för utlandsägda aktier börjar de stora utländska köpen av svenska aktier att inge oro. Det kan vara bra kortsiktigt för valutareserven att man tar in valuta genom att sälja aktier, men det är också en kortsiktig lösning sett ur det perspektiv som jag har velat belysa. I en allt mer internationaliserad värld är det till fördel för det nationella handlingsutrymmet med en förhållandevis stor statlig företagssektor. Det säger sig självt att det är så. Den bör alltså inte minskas, såsom de borgerliga vill, utan den bör utökas och ges expansionsmöjligheter. Till slut, herr talman, vill jag bara säga att vi även behöver en stark offentlig sektor.
Herr talman! Den konkreta fråga som Lennart Pettersson ställde till mig bygger på ett missförstånd. Regeringen beslutade i februari att förbjuda transitering av smuggelgods genom Sverige, något som också omnämns i handelsdeklarationen. Den här förordningen gäller enbart varor som är avsedda för att direkt transiteras genom Sverige för att gå vidare till destinationer dit det är förbjudet att sända dem direkt från ursprungslandet. Det gäller icke vare sig komponenter, insatsvaror eller annat som går in — de kan i och för sig vara embargobelagda — i svensk produktion för att sedan säljas vidare. Den typen av komponenter berörs över huvud taget inte av förordningen. Det handlar endast om att komma till rätta med skumrasktrafiken. Om det är förbjudet i lagen i ett land att föra en vara vidare till ett annat land, finns det inget skäl att i Sverige sätta upp transitföretag för att föra varan vidare. Sålunda berör förordningen över huvud taget inte embargobelagda komponenter som går in i svensk produktion. Därmed är den fråga som Lennart Pettersson ställde om Nicaragua inte relevant i det här sammanhanget. Alldeles självklart avser förordningen inte att förhindra att svenska produkter som har komponenter från andra länder går till Nicaragua. Sverige har ju också givit sitt stöd till Nicaragua i GATT gentemot USA:s bojkott mot landet, som vi anser vara helt felaktig. Vad jag just har sagt om vår förordnings karaktär innebär också att den ingalunda har den uppläggning eller den struktur som Cocom-ländernas lagstiftning har. Därmed tar vi givetvis heller inget ansvar för den amerikanska lagstiftningens innebörd, som jag tror nämndes i Lennart Petterssons inlägg. Svensk teknologi finns det över huvud taget inget embargo på, utom den lagstiftning som gäller krigsmateriel och kärnkraftsutrustning. Vi har heller ingen som helst avsikt att införa någon sorts embargo för svensk teknologi.

Herr talman! Det gläder mig att ha fått de här klarläggandena från utrikeshandelsministern. Helt klart omfattar inte regeringens förordning någonting som ligger utöver de elektronikkomponenter och annat som det krävs licens för.

Med mina frågor ville jag bara förvissa mig om att det pågår en aktiv bevakning från utrikeshandelsministerns och hans medarbetares sida när det gäller att se till att det utrymme som våra företag faktiskt har för egna produkter kan bibehållas, oavsett om amerikanarna skulle tycka illa om det eller inte.

Herr talman! Möjligen skulle man inledningsvis kunna påstå att det har sagts litet för litet om att alla dessa uttalanden om en atmosfär av samstämmighet i frihandelspolitiska frågor sker mot bakgrund av en egentligen rätt hotande utveckling för frihandeln. I Industriförbundets skrift i samband med dess 75-årsjubileum påvisades att av den samlade utrikeshandeln ökade regleringsgraden i uppseendeväckande stor utsträckning. Man kan också peka på att det mycket stora underskottet i USA:s handelsbalans i sig är ett allvarligt hot mot frihandelns fortsatta utveckling. Det är därför utomordentligt angeläget, anser jag, att trots den samstämmighet som finns i riksdagen diskutera dessa frågor både i syfte att möjligen ompröva redan intagna positioner och, framför allt, att pröva politikens innehåll. När jag nu går att granska deklarationen, vill jag först göra det i tre speciella avseenden, där jag tycker att deklarationen är otydlig eller inte har gått tillräckligt långt, och sedan ägna någon uppmärksamhet åt Europafrågorna. De tre frågor som jag vill granska och efterlysa förtydliganden om är valutarelationernas betydelse, råvaruprisfrågorna och de fattiga ländernas skuldkris. För att börja med valutafrågorna, kan man väl konstatera att sedan USA övergav Bretton Woods-överenskommelsen i början av 1970-talet har världen känt ett starkt behov av en ny typ av ”handräcke” eller norm i vad avser valutarelationerna — valutarelationer som är utomordentligt betydelsefulla för frihandeln och för utvecklingen av internationell handel. På den här punkten innehåller deklarationen ett uttalande som med vänliga ord kan sägas vara något oklart: ”Valutakurserna har sedan någon tid anpassats så att de står i bättre överensstämmelse med underliggande ekonomiska förhållanden. Anpassningen har främjats genom en samordning mellan de stora industriländerna. Det är viktigt att detta samarbete fullföljs och att konkreta förtroendeskapande åtgärder i den inhemska ekonomiska politiken vidtas.” Jag förstår inte riktigt vad den sista meningen egentligen betyder. Men det är inte den som är den viktiga, utan den viktiga meningen är faktiskt den första i avsnittet, där utrikeshandelsministern uttalar att valutakurserna har ”anpassats så att de står i bättre överensstämmelse med underliggande ekonomiska förhållanden”. Det antyder nämligen att utrikeshandelsministern och regeringen lever i föreställningen att valutakurserna kan anpassas med något slags övermakt till något som dessutom skulle likna ett objektivt riktigt värde. Utrikeshandelsministern talar ju om en ”överensstämmelse med underliggande ekonomiska förhållanden”. Det är ganska allvarligt om den svenska regeringen lever under föreställningen att det finns något slags verklig valutarelation i dagens värld. Tvärtom är det väl så att valutarelationerna, valutakurserna, i hög grad är påverkade av marknadskrafter. Utbud och efterfrågan — den enkla grundregeln — styr i mycket stor utsträckning valutarelationerna. Valutakurserna har nu pendlat oerhört fritt. På ett plågsamt sätt har dollarn stigit till vådligt höga tal för att därefter på mycket kort tid sjunka. Möjligen är tendensen på nytt uppåtgående. Det är alldeles nödvändigt att finna ett nytt system för valutaförhållandena i världen. Inom EG, där man har utarbetat en rapport om Europas framtid, talar man mycket engagerat om EMS, European Monetary System, som har kommit att efterträda den förut förekommande valutaormen. Den fråga som jag tycker är så viktig att diskutera är hur vi i Sverige ser på EMS och vad våra politiska planer är när det gäller EMS. Jag skall genast säga att jag är medveten om att Sverige lämnade valutasamarbetet i ormen under den borgerliga tiden. Jag vill då omedelbart tillägga att det skedde med den klara markeringen att när tiderna i Sverige på nytt gjorde det lämpligt skulle vi ansluta oss till valutasamarbetet igen. Inom EG talar man allstå om betydelsen av EMS och möjligheten av att i Europa genom EMS skapa ett monetärt system som skulle kunna balansera USA-dollarn och på det sättet åstadkomma något som möjligen kunde ersätta Bretton Woods-överenskommelsen. Min fråga till Mats Hellström blir då naturligtvis: Hur ser regeringen på den här utvecklingen i det långa perspektivet? Vi vet ju att EMS-systemet inte är fullkomligt inom EG -— britterna står fortfarande utanför. Men det finns tecken som tyder på att de är på väg att ansluta sig. Om så sker hoppas jag att regeringen delar min uppfattning att det är ett angeläget politiskt mål att ansluta Sverige på nytt till det valutapolitiska samarbetet, så att vi får delta i stabiliseringen av valutasituationen i världen. Beträffande råvarupriserna: Jag har, som Mats Hellström möjligen erinrar sig, en gång förut här i riksdagen motionerat i denna fråga. Det gällde kaffeavtalet. Då ifrågasatte jag det verkningsfulla i att man på det internationella planet försökte manipulera marknadens prissättningsmekanismer. Jag tycker att utvecklingen sedan propositionen om kaffeavtalet verkligen har bekräftat hur rätt jag hade. Vi har i Sverige tillträtt sex stycken råvaruprisstabiliserande avtal. Beträffande kaffeavtalet är för närvarande exportkontrollen urkopplad. Vi vet att kaffepriset har kastat oerhört, och marknadskrafterna tycks helt ha tagit över kontrollen. Den internationella kaffeorganisationen förefaller svag. Kakaoavtalet är för närvarande under omförhandling, och marknaden visar tydligt vilket dåligt förtroende den har för avtalets möjligheter att medverka till fasta råvarupriser. På samma sätt förefaller förhållandet vara med socker och vete. Vi känner alla till hur illa det har gått med tennavtalet. Det förefaller egentligen bara vara gummiavtalet som existerar och fungerar. Nu finns det i deklarationen tecken på en omprövning. Min fråga till utrikeshandelsministern är: Är regeringen i färd med att ompröva sin hållning till de prisstabiliserande råvaruavtalen, och avser regeringen att söka andra metoder för att komma till rätta med u-ländernas behov av fasta råvarupriser? Den internationella skuldkrisen, och framför allt den som gäller medelin komstländerna, Latinamerika i allra högsta grad, är ett stort problem. Det är med stor tillfredsställelse som vi noterar regeringens uppbackning av Baker-initiativet och regeringens formuleringar omkring vikten av att den internationella skuldkrisen blir föremål för stor uppmärksamhet. Man får nämligen aldrig glömma bort att om en internationell sammanklappning skulle ske av kapitalmarknaden, är det till sist konsumenter och skattebetalare världen runt som får betala för detta fallissemang. Nu finns det i deklarationen en redovisning av vad de nordiska finansministrarna har kommit överens om: I deklarationen uttalas bl.a. att man skall ge de multilaterala finansiella organen ökade resurser. Jag skulle vilja veta om Mats Hellström kan förklara något ytterligare vad som menas med det. Sverige har medlemskap i IDB, och utrikeshandelsministern har i budgetpropositionen uttalat skepsis till lån och stöd till EI Salvador och Guatemala. Vi vet nu båda två att det har skett en demokratisk utveckling i de båda länderna. Jag undrar om utrikeshandelsministern är beredd att ompröva den negativa hållningen till El Salvador och Guatemala i detta avseende. De sista fem minuterna av mitt anförande skall jag ägna åt EG-frågan. Det är mycket tillfredsställande att deklarationen innehåller så mycket och så klara ordalag om den betydelse som det europeiska samarbetet har för vårt land. Vi moderater intar här en annan hållning än de andra partierna. Vi markerar tydligare vår övertygelse om Sveriges tillhörighet till Europa. Jag tycker att Lennart Petterssons anförande på sitt sätt blev en utmärkt stark argumentation för vår hållning i denna fråga. Regeringen förefaller att satsa all sin framtid när det gäller Europafrågorna på samverkan inom EFTA, EFTA som numera är en försvagad organisation som representerar fyra små nationer. Däremot talar Lennart Pettersson om ett EG där varje land kämpar med arbetslöshetsproblem och där det uppenbarligen, på samma sätt som på det nationella planet, finns stort behov av en internationell samordning i ansträngningarna att bekämpa arbetslösheten i Europa. Det Lennart Pettersson här framför blir till ett argument för vår hållning i Europafrågan. Det räcker inte att som folkpartiet gör i bombastiska ordstaplar påstå sig vara för ett närmande till Europa och yrka på författandet av en vitbok. Det måste till en markering av att vi verkligen känner att vi hör till Europa och att vi på sikt vill ansluta oss till Europa. Det är vad vi moderater har uttalat i årets näringspolitiska motion. Utrikeshandelsministern berör projektet EUREKA, men han gör det möjligen på ett sätt som föranleder mig att fråga om regeringen anser sig ha gjort sitt. Det förefaller ju som om Mats Hellström i sin deklaration menar att vad som härefter skall ske det ankommer på industrin att göra. Jag vet ju att man inom regeringen har, eller i varje fall i höstas hade, en samordningsgrupp bestående av utrikeshandelsministern, industriministern och utrikesministern och att man hade en särskild samordnare för EUREKA-frågor. Jag hoppas att Mats Hellström kan bekräfta att denna grupp fortfarande är aktiv och verksam. För visst finns det väsentliga uppgifter för regeringen att fortsätta att syssla med. Vi vet exempelvis att det inom dessa projekt kommer att uppkomma problem som måste lösas på det nationella planet, exempelvis gemensamt ägande kring utvecklingsprojekt, skattefrågor i samband med det, marknadstillträde och rätten till marknadsnärvaro och annat. Jag hoppas att Mats Hellström vill bekräfta att regeringen tänker fortsätta att vara mycket aktiv i EUREKA-samarbetet. Till sist vill jag med några ord beröra ett ämne som jag egentligen inte är så insatt i men som i deklarationen behandlas med ett något överbetonat självberöm, nämligen den uppgörelse inom fiskeområdet som är träffad med EG. Mats Hellström vet bättre än jag att Sveriges fiskares organisationer med stor bitterhet har tagit emot denna uppgörelse, som innebar ensidiga eftergifter från svensk sida. En ledamot av kammaren och partikollega till mig, Jens Eriksson, har i pressen debatterat den frågan med Mats Hellström, och jag skall inte ge migin i ämnet som sådant. Jag är emellertid angelägen att i den här debatten markera att när utrikeshandelsministern säger att det är tillfredsställande att han har lyckats lösa ett par långdragna problem i handeln med EG på fiskeområdet, är detta ett uttalande som inte omfattas av fiskerinäringen.
Herr talman! Jag skall kort beröra Nic Grönvalls frågor eller synpunkter på de två punkter som inte redan har behandlats antingen i budgetpropositionen —- vilket exempelvis är fallet när det gäller IDB, där vi självfallet står fast vid vår politik — eller i den handelspolitiska deklarationen. Den första frågan gäller valutakurserna. I våra läroböcker och i gammalt tänkande har man självfallet utgått ifrån att valutakurserna skall spegla förhållandena på varumarknaderna och därmed skapa förutsättningar för en väl fungerande export och import. Men under 1970-talet har det efter hand visat sig att kapitalmarknaderna mer och mer har kommit att styra de viktigaste valutornas värde. Det har hänt att kapitalmarknaderna har gått i en riktning som varit den motsatta i förhållande till varumarknaderna med avseende på valutakurserna. När då kapitalmarknaderna har dominerat kursbestämningen har detta lett till svårigheter för olika länders utrikeshandel, inte minst USA:s. Just denna starka inverkan på valutakursernas bestämning som kapitalmarknaden haft har naturligtvis gjort det extra viktigt att centralbankerna kan samarbeta med olika insatser för att hålla valutorna hyggligt stabila och få kurserna att något återspegla förhållandena när det gäller export och import av varor och tjänster, vilket de i stort sett gjorde fram till 1970-talet. Den brist på samordning som många —-inte minst inom OECD - kritiserade ledde till att läget förändrades, och i september 1985 kom de fem största nationerna vid det s.k. G 5-mötet i New York överens om ett visst valutasamarbete för att åstadkomma just det jag nyss var inne på. Det är bakgrunden till vad som sägs i den handelspolitiska deklarationen om de bakomliggande ekonomiska realiteterna. Sverige har en valutakorg, som enligt vår mening är väl anpassad för att vi skall kunna åstadkomma största möjliga bidrag till valutastabiliteten i Europa. Vi har för närvarande inga planer på att ändra den, och något EMS-deltagande är därför inte aktuellt för Sverige. Den andra frågan som inte närmare är berörd vare sig i den handelspolitiska deklarationen eller i budgetpropositionen är den uppgörelse med EG som skedde i samband med Spaniens och Portugals inträde och som gällde fiskeområdet. Bland de frågor som fiskarna i Sverige tidigare har kritiserat är justatt de inte haft möjlighet att tullfritt föra in fiskkonserver i EG-länderna. När det gäller den frågan har vi ju nu fått vissa koncessioner avseende de länder till vilka EG tidigare icke har släppt in svenska konserver tullfritt. Det är ett led i uppgörelsen. Ett annat är att vi har fått ett permanentat system avseende en tullfri kvantitet sill, vilket också har varit ett stort problem som fiskarna många gånger har tagit upp med regeringen. Fiskarna har också varit med i beredningsprocessen i Sverige inför de förhandlingar som ledde till att vi kunde nå ett resultat med EG, ett resultat som visade på god vilja från EG:s sida att lösa gamla och långvariga problem.
Herr talman! Just Plazaöverenskommelsen, alltså den överenskommelse som Mats Hellström kallar för G 5, visar ju att den utveckling under 70-talet som Mats Hellström beskrev har fört oss långt bort från de fasta växelkurser som vi så väl behöver. Utvecklingen efter Plazaöverenskommelsen, med det snabba dollarfallet och den under de senaste veckorna sedda återhämtningstendensen, visar just att kapitalmarknadskrafterna, på det sätt som Mats Hellström så riktigt påpekade, dominerar prisbildningen när det gäller valutorna i världen. Att medverka till att återfå stabila valutakurser blir alltså en utomordentligt viktig uppgift för all handelspolitik. Det är beklagligt att regeringen intar en så passiv hållning i den här frågan, så att man förklarar sig vara nöjd med det nuvarande svenska valutaarrangemanget. Men jag kan ju å andra sidan acceptera att Mats Hellström gör detta uttalande, eftersom jag naturligtvis är medveten om att valutapolitik inte är hans bord.

Herr talman! Egentligen är mitt anförande i första hand en replik. Jag tycker att Nic Grönvall bör läsa på litet mera om EFTA än han hittills har gjort. I varje fall fick man av det han sade i talarstolen intrycket att det behövdes viss påläsning. Först och främst består EFTA inte av fyra utan av sju länder, det är viktigt att notera. Dessa länder är visserligen små men i många avseenden naggande goda. Just ur den aspekt som Nic Grönvall har tagit upp den här frågan, nämligen Europasamarbetet, tror jag att EFTA är speciellt viktig. EFTA har nu nått den omfattning som vi tror att den långsiktigt kommer att ha. Vi vet också att man inom EFTA har varit mycket aktiv när det gäller samarbetet med EG. De här sju små staterna har nu insett att det är bättre att samarbeta inom ramen för EFTA om man vill nå resultat i förhållande till den stora Europeiska gemenskapen. Eftersom EFTA sammantaget ändå är EG:s viktigaste handelspartner, har faktiskt EFTA-länderna, inom ramen för EFTA-samspelet, en stor betydelse för EG. Därför kommer EFTA enligt min uppfattning inte att minska utan tvärtom att öka i betydelse framöver. Det gäller speciellt ur de aspekter som Nic Grönvall har tagit upp, nämligen ett ökat samarbete med EG på de områden där det är rimligt att tänka sig ett sådant. Visst behövs det, som Nic Grönvall säger, en ökad samordning inom Europa för att komma till rätta med arbetslösheten. Men det innebär ju inte att vi skall gå med i EG. Vi behöver ju bara peka på att den alliansfria politik som vi för de facto utesluter ett medlemskap i EG. Den samhörighet vi känner med Europa totalt sett är på många punkter förvisso ganska stor. Men vi kan ju hysa en viss skepsis mot att det är möjligt att föra den politik som vi anser är viktig för att kunna bekämpa arbetslösheten. Därför tror jag mera på ett ökat samarbete i Norden, och gärna på det sättet att vi nu tar det steg som vi borde ha tagit för länge sedan, nämligen att vi får en fungerande gemensam kapitalmarknad. Jag tycker att vi här kan gå fram hårdare än vad vi hittills har gjort. Jag delar deras uppfattning som i den här debatten har sagt att vi har varit för tveksamma. Vi är för flata när det gäller att ifrågasätta OECD:s uppfattning att vi inte skulle kunna gå fram med en nordisk ekonomisk tullunion. OECD-reglerna ger ju de facto en tullunion och andra typer av ekonomiska unioner rätt att få undantag från den icke-diskrimineringsbestämmelse som finns med i OECD:s kapitalliberaliseringskod. Jag tycker att den stora samhörighet som vi har i Norden är viktig, och det ärlitet tragiskt att vi nu på många sätt trampar tomgång i detta samarbete. Vi borde med den samhörighet som vi har kunna gå vidare till nästa nivå, en fullständig kapitalunion och ett valutasamarbete. Det är min förhoppning att vi skall kunna ta detta steg ganska snabbt.
Herr talman! Jag vill gärna göra Lennart Pettersson glad och säga att jag visst hade fel: antalet är sju. Jag behöver inte gå till några skrifter för att göra det medgivandet. Men det grundläggande och väsentliga är väl egentligen att man inom EFTA-EG-samarbetet rör sig inom en mer begränsad ram än i det samarbete nationerna emellan som förekommer inom EG. Jag vill peka på ett par yrkanden i en moderatmotion som väcktes vid förra riksmötet och som behandlades här i våras. Där yrkades att vi skulle närma oss EG exempelvis för att utveckla de parlamentariska förbindelserna, för att åstadkomma ett ramavtal om forskning och industripolitik, för att öka de politiska kontakterna med Ministerrådet och med Kommissionen, för att öka miljösamarbetet, för att öka samarbetet i fråga om rättsutveckling och för att öka samarbetet inom biståndspolitiken. Denna lista visar hur mycket större verksamheten inom EG är än den rena frihandelsdiskussion som förs mellan EFTA och EG. Jag menar att om man på det sätt som vi är ense om blir nödvändigt skall komma till rätta med ett av Europas många stora problem, är det bättre att vara direkt medlem i EG än att filtrera sin ståndpunkt genom EFTA. Till sist, herr talman, vill jag så gärna ansluta mig till Lennart Petterssons kampglada ståndpunkt här när det gäller förhållandet till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga och strävandena att utveckla en nordisk kapitalmarknad. Hindret är egentligen bara det att Lennart Petterssons tyngd och röststyrka inte är tillräcklig i det socialdemokratiska partiet. Jag hoppas därför, Lennart Pettersson, att den skall växa där.
Herr talman! Jag tackar för Nic Grönvalls önskemål att min röststyrka inom partiet måtte växa på denna punkt. Också jag har den förhoppningen. På alla de punkter som fördes fram i den moderata motionen och där Nic Grönvall framhöll att det var viktigt att samarbeta med EG förekommer det i verkligheten diskussioner mellan EG och EFTA-länderna. Det gäller beträffande forskningsoch utvecklingsarbete, den ekonomiska politiken, miljöfrågor, varumärkesrätt, standardiseringsfrågor och många andra sådana saker. Om man sedan i slutändan hamnar på bilaterala överenskommelser mellan EFTA-länder och EG spelar det mindre roll, men EFTA har nu denna vägröjande uppgift, och EFTA utövar denna med allt större framgång.

Herr talman! På förslag av konstitutionsutskottet begärde riksdagen våren 1984 att en parlamentarisk pressutredning skulle tillsättas. Regeringen effektuerade denna begäran i december 1985, och den tillsatta utredningen skall enligt sina direktiv göra en samlad översyn av det statliga presstödet. Detta är den sjätte pressutredning som tillsatts, vilket i och för sig vittnar om att utformningen och konsekvenserna av presstödet inte inneburit de positiva effekter riksdagen avsåg när det infördes för nu 16 år sedan. Presstödssystemet har också varit föremål för stark kritik. Detta har gällt såväl principerna för stödet som utformningen och de utgående stödbeloppens storlek. Stödet har bl.a. kommit att användas på sätt som ingalunda varit avsikten genom t.ex. editionering och flyttning av redaktioner. Det har däremot inte i någon större omfattning använts för genomförande av nödvändiga rationaliseringar för att därigenom åstadkomma att tidningen kan klara sig av egen kraft och således bli fri och oberoende. Till detta kommer att stödet inte är konkurrensneutralt utan ger de bidragsberättigade tidningarna förmåner som inte kommer övriga till del. Vi har också sett avskräckande exempel på hur presstödet lagts till grund för nystartande av tidningar utan att de reella förutsättningarna har funnits för en dylik satsning. Såväl Helsingforss-Tidningen som Handelstidningen i Göteborg grundade sin existens på presstödet. Vi vet alla att dessa satsningar misslyckades — helt enkelt därför att det inte går att basera en tidningsidé på presstöd. Den sjätte pressutredningen har uppenbarligen en mycket viktig uppgift att fylla. Den bör finna vägar att såväl reducera samhällets konstnader för Prot. 1985/86:105 presstödet som föreslå ett stödsystem som är mer effektivt och rättvist än det 2 april 1986 nuvarande. Utredningsdirektiven ger utredningen alla möjligheter att åstadkomma detta, och man får verkligen hoppas att utredningens ledamöter är besjälade av den inställningen att den sjätte pressutredningen — i motsats till sina föregångare — skall leda till ett konstruktivt och positivt resultat. Den nya pressutredningens arbete beräknas pågå under såväl 1986 som 1987. Riksdagen kan förväntas kunna ta ställning till förändringar i stödsystemet 1988, vilket innebär att ett nytt system kan komma att tillämpas tidigast under kalenderåret 1989. Detta medför att vissa förändringar i det nuvarande systemet måste kunna göras trots att utredningen således pågår. Årets budgetproposition innehåller några ändringar mot vad som för närvarande gäller. Således slopas stödet till organisationstidskrifter helt samtidigt som stödet till kulturtidskrifter höjs med 7 milj.kr., varigenom avses att möjliggöra stöd också till vissa organisationstidskrifter. Vidare görs inte längre någon skillnad i bidragshänseende mellan tidningar med högst 20 20 hushållstäckning och tidningar med högre täckning. Därtill görs vissa justeringar på de minimibidrag för flerdagars landsortstidningar som för närvarande utgår. Från moderata samlingspartiets sida godtar vi de föreslagna förändringarna men kräver samtidigt att produktionsbidragen skall skäras ned med 20 96 i förhållande till regeringens förslag. På motsvarande sätt föreslår vi en halvering av anslagen till utvecklingsbidrag och samverkansbidrag. Däremot anser vi att etableringsstödet skall vara oförändrat för att presstödsnämnden därigenom skall ges erforderliga möjligheter att medverka till nyetableringar som kan påverka mångfalden i pressen på ett positivt sätt. Sammantaget innebär de av oss föreslagna besparingarna på presstödet en minskning av anslaget med 87,9 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Vi moderater hävdar som bekant nödvändigheten av långtgående besparingar på statsbudgeten beroende på det statsfinansiella läget. Vi anser att dessa besparingar också måste omfatta presstödet — detta så mycket mer, som det nuvarande stödet är behäftat med betydande brister, vilket jag tidigare påtalat. Utöver dessa besparingar tillkommer så den besparing om 40 milj.kr. som slopandet av stödet till organisationstidskrifter innebär. Detta är ju ett gammalt moderatförslag, som nu också vunnit regeringens bevågenhet. Så sent som föregående år diskuterades slopandet av detta bidrag här i kammaren. Då försvarades stödet emfatiskt av utskottets talesman. Nu är inställningen en annan, vilket vi moderater positivt noterar. Låt mig bara i sammanhanget fastslå, att det förhållandet att möjligheter nu kommer att öppnas för vissa organisationstidskrifter att få bidrag över kulturtidskriftsstödet inte får innebära att kulturtidskrifternas bidragsmöjligheter därigenom undergrävs. Organisationstidskrifter skall enligt vår mening i huvudsak finansieras genom medlemsavgifter. Endast i undantagsfall skall alltså sådana tidskrifter kunna erhålla stöd från kulturtidskriftsanslaget. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation B 1 angående stöd till dagspressen.

Herr talman! Redan förra året föreslog vi i folkpartiet att stödet till dagspressen skulle förbli oförändrat. Det fanns många argument för detta. Det är uppenbart att de nuvarande presstödsreglerna har en kostnadshöjande effekt på tidningsframställningen inom hela dagspressen — sålunda inte bara på stödtidningarna. Det nuvarande stödsystemet drar med sig ständigt större krav på stödåtgärder, och djupgående åtgärder inom branschen för att rationalisera och hålla tillbaka kostnadsutvecklingen kommer inte till stånd. Tidningarna anpassar sina dispositioner till det förväntade presstödet. Exempel saknas inte på att stödet brukas på ett sådant sätt att det medför konkurrenssituationer som i sin tur kräver presstöd. Stöd kräver ännu mera stöd. Trots det genomfördes en kraftig höjning av stödet till dagspressen. Nästan inget annat anslag höjdes med hela 10 90. Folkpartiet röstade emot den höjningen på ca 37 milj.kr. I konsekvens med detta föreslår vi i år att presstödet skall sänkas med 5 6 eller ca 20 milj.kr. Vi finner det oacceptabelt att så kraftigt höja stödet till en bransch som de senaste åren allmänt sett har haft en gynnsam konjunktur. Nu återkommer regeringen i år och föreslår förändrade regler som ytterligare höjer stödet med 15,5 milj.kr. Propositionen föreslår att femte pressutredningens analyser och förslag i sin helhet överlämnas till sjätte pressutredningen, vars uppgift är att göra en heltäckande översyn av presstödet. Vi finner det riktigt att förfara på detta sätt, eftersom den nya pressutredningen just har börjat arbeta enligt direktiven och skall överlämna sitt betänkande i slutet av 1987. I avvaktan på utredningens resultat är det också rimligt att nuvarande regler får ligga fast. En central tankegång i stödsystemet är att det finns ett samband mellan en tidnings täckningsgrad och ekonomin. Därför har tidningar med en täckningsgrad över 20 96 ett mindre stöd än tidningar med en lägre täckningsgrad. Detta föreslår nu regeringen skall ändras utan att man avvaktar utredningens resultat. Skälet, att gällande skillnader i bidragsnivåer inte är ekonomiskt motiverade, är inte särskilt övertygande. Om man i stället tittar på vilka tidningar som avses kanske man bättre kan förstå regeringens förslag.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 470 organisationer blir av med sitt statsbidrag. Vi har inget emot att merparten av detta stöd försvinner. Vi föreslog redan förra året nedskärningar i detta stöd, förslag som riksdagen då inte biföll. Inte minst gäller det kategorin medlemstidskrifter, som utgör huvuddelen av antalet. Ofta är dessa utgivna av intresseorganisationer med betydande ekonomisk styrka, t.ex. SAF-tidningen, LO-tidningen och TCO-tidningen. Radikalt annorlunda förhåller det sig med de ideella och religiösa organisationernas tidskrifter. Där finns inte någon motivering i ekonomiska = Prot. 1985/86:105 intressen, och deras verksamhet finansieras i huvudsak genom insamlade 2 april 1986 medel på frivillig väg. Till dessa organisationers tidningar utgår i dag bidrag med ca 13 milj.kr. Folkpartiet föreslår att dessa tidningar skall få behålla sitt stöd. Detta har socialdemokraterna, moderaterna och centerpartisterna i utskottet motsatt sig. Ett stort antal tidskrifter, utgivna av religiösa, nykterhetsvänliga, politiska, miljöfrämjande, idrotts-, försvarsoch handikapporganisationer drabbas. För många av dessa tidskrifter är även ett marginellt stöd av väsentlig betydelse. 40 milj.kr. till organisationernas tidskrifter tas bort och ersätts med 7 nya miljoner till kulturtidskrifter. Enskilda motioner från centerpartister och socialdemokrater kräver att ideella organisationer, ungdomsorganisationer, studieförbund, politiska organisationer, nykterhetsorganisationer, trossamfunden och fackförbundspressen skall garanteras stöd inom ramen för det uppräknade kulturtidskriftsstödet. Majoriteten i utskottet yrkar i och för sig avslag på motionerna men säger att ”inga principiella hinder föreligger för att organisationstidskrifter av olika slag, som inte längre kan få stöd från annat håll, kan erhålla bidrag till sin verksamhet. Alldeles klart gäller detta de typer av organisationstidskrifter som berörs i motionerna.” Man försöker ge sken av att de kulturtidskrifter och organisationstidskrifter som tidigare fick samsas om 50 milj.kr. nu skulle kunna samsas om 17 milj.kr. utan att det kommer att drabba någon. Därtill kommer att kulturrådet med nuvarande regler inte kan reservera pengar till tidskrifter med en viss inriktning, t.ex. miljö, nykterhet eller handikapp. Kulturrådet skall förutom en del andra granskningar också göra en kvalitetsgranskning. Jag vänder mig mot sättet att bereda detta ärende här i riksdagen. Först avskaffas stödet till organisationstidskrifter. Senare skall kulturutskottet se om det går att inordna organisationstidskrifterna inom kulturtidskriftsstödet. Den 21 maj får vi svaret på den frågan här i kammaren. Det har inte förekommit någon vettig samordning av behandlingen av detta ärende, och vem som blir lidande — de fattiga ideella organisationernas tidskrifter eller kulturtidskrifterna — kan vi inte veta i dag. Börje Stensson och Jan-Erik Wikström kommer senare att vidareutveckla vår syn på denna fråga.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

Herr talman! Inledningsvis vill jag konstatera att det råder en bred enighet om att vi i vårt land behöver ett statligt stöd till dagspressen. Nivåerna i produktionsbidraget är vi däremot inte helt eniga om. Erfarenheterna av presstödet är att det möjliggjort en bevarad bredd och mångfald i dagspressens nyhetsförmedling och opinionsbildning. Utan detta hade många röster i presskören redan tystnat. Centern har i år fogat en reservation till utskottsmajoritetens förslag, grundad på den motion vi väckt med anledning av budgetpropositionen. Vi godtar presstödsnämndens anslagsframställning i dess helhet. I och med Helsingforss-Tidningens nedläggning skapades en minskad budgetbelastning, 57 Prot. 1985/86:105 och någon framställning om att utnyttja detta utrymme gjordes inte av Däremot föreslog regeringen ändrade stödregler för flerdagars landsortstidningar med en hushållstäckning över 20 26. Denna ändring innebar förbättrat stöd för en avgränsad grupp tidningar. Enligt centerns uppfattning borde den sjätte pressutredningen nu få arbeta enligt sina direktiv. Valda delar av direktiven finns återgivna i betänkandet, och jag skall inte ta upp kammarens tid med att citera dem. Jag konstaterar bara att det är en mycket bred och grundläggande analys och utvärdering som utredningen skall göra. Den tillkom för övrigt efter KU:s uttalande 1983/84. Utgångspunkten för utredningens utvärdering binds nu vid en annan nivå än den som gällde när utredningen tillsattes. Någon analys av förhållandet till andra grupper dagstidningar kan inte heller göras. Utskottsmajoriteten säger sig ha förståelse för motionskraven om att utredningsresultatet skall avvaktas innan nya ändringar i stödreglerna övervägs, men därvid stannar utskottsmajoriteten och godtar regeringens förslag. Det gör inte vi från centerns sida. Jag vill med det här anförd yrka bifall till reservation B 2. Herr talman! Jag övergår nu till att göra några kommentarer till förslaget om avveckling av stödet till organisationstidskrifter. Det avvecklas nu helt. Det kan finnas anledning att påpeka vad som sades i reservationer från socialdemokraternas sida riksmötena 1980 82. Sådana besparingar skulle enligt dem gå ut över förutsättningarna för den fria debatten, det skulle bli en snedvridning av opinionsbildningen, och det var i första hand fackförbundstidningar som skulle drabbas. Allt elände skulle drabba organisationsväsendet när den icke-socialistiska regeringen vid det tillfället föreslog begränsningar i stödet till organisationstidskrifterna. Vad Olle Svensson då sade i debatten hoppas jag att han själv erinrar sig. Centern har godtagit att stödet till organisationstidskrifterna avvecklas helt. Vi har gjort det av bl.a. de skäl som angivits i budgetpropositionen. Den ekonomiska betydelsen av stödet har minskat, och det finns ett behov av att spara i statsbudgeten. Det finns ett antal centermotioner som gäller vissa av dessa ideella organisationer: Det har framlagts förslag om att nykterhetsorganisationer, de frikyrliga organisationerna och ungdomsorganisationerna skulle få fortsatt stöd. Vi konstaterar, som Birgit Friggebo tidigare citerade, att vi får ett ökat stöd till kulturtidskrifter. Kulturministern har ju också i propositionen uttalat att visst stöd skall kunna utgå den vägen. I utskottsbetänkandet redogörs för den förordning som gäller för stöd till kulturtidskrifter. Utskottsmajoriteten visar på att det finns förutsättningar för stöd till vissa organisationstidskrifter av olika slag. Det gäller de typer av organisationstidskrifter som tagits upp i motionerna. Detta är att notera, eftersom vi får en dubbel behandling av frågan i kammaren. Vi avstyrker motionerna, men vi har från utskottsmajoritetens sida samtidigt avgivit ett yttrande till kulturutskottet med samma innhåll, och kulturutskottet har det till underlag för sin bedömning av förslaget om ökat stöd till kulturtidskrifterna och de motioner som berör stödet till dessa tidskrifter. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på Prot. 1985/86:105 denna punkt. 2 april 1986

Herr talman! Under 1950 och 1960-talen pågick en enorm nedläggningsoch koncentrationsprocess inom den svenska pressen. Mångfalden inom pressen var hotad, med allvarliga följder för den fria opinionsbildningen och därmed för hela vår demokrati. Nedläggningarna av massor av tidningar var en följd av de fria marknadskrafternas spel. Det gäller särskilt hög grad annonsmarknaden. Så knäcktes t.ex. 1966 den ur journalistisk synpunkt utomordentliga tidningen Helsingforss-Tidningen. Hundratusentals läsare sörjde en tidning som fick slå igen bara därför att den inte hade vunnit annonsörernas bevågenhet. Men här handlade det inte bara om de s.k. fria marknadskrafterna utan faktiskt också om ideologiska preferenser. Mäktiga kapitalintressen annonserade hellre i den ungefärligen jämstora tidningen Svenska Dagbladet än i arbetarrörelsens huvudorgan. Oberoende pressforskare kan ge fler skrämmande exempel på hur mäktiga kapitalintressen medvetet försökt snöpa arbetarpressen. Detta är en av orsakerna till att arbetarpartierna, som stöds av en majoritet i allmänna val, bara har cirka en femtedel av dagspressen. Det finns givetvis också andra orsaker till detta missförhållande. Inskränkt partisekterism har ibland enligt min mening gjort en del arbetartidningar mindre njutbara, för att nu uttrycka sig försiktigt. Men det får vi väl försöka klara ut inom arbetarrörelsen och inte här i riksdagen. Herr talman! Koncentrationen inom pressen har tack vare det presstöd som infördes i början av 1970-talet kunnat hejdas om än inte helt stoppas. Moderata samlingspartiet bekämpade införandet av presstöd men har senare i någon mån omprövat sin inställning. Jag förmodar att Svenska Dagbladets kris har medverkat därtill. Men nu återkommer moderaterna — företrädda av Hans Nyhage — med krav på en drastisk nedskärning av presstödet med 20 960 och en halvering av utvecklingsoch samverkansbidragen. I pengar handlar det om närmare 90 milj.kr. Ett genomförande av moderaternas förslag skulle innebära en formlig massaker på den svenska pressen. En rad dagstidningar skulle få läggas ned eller skulle komma i gungning. Skeppsbrott skulle nog också hota moderaternas eget flaggskepp Svenska Dagbladet. Men det är väl så att moderaterna förlitar sig på att storfinansen är beredd att skjuta till ytterligare miljoner kronor för att rädda Svenska Dagbladet i ett sådant läge. Folkpartiet är något försiktigare än moderaterna och begränsar nedskärningen av presstödet till 5 26. Sammantaget innebär folkpartiets förslag 35 milj.kr. mindre än utskottsmajoritetens. I ett läge då många dagstidningar kämpar hårt för sin överlevnad skulle också folkpartiets förslag få ytterst allvarliga konsekvenser för många tidningar. Om riksdagen skulle säga ja till moderaternas och folkpartiets förslag skulle vi få ett tystare, tråkigare och mera likriktat Sverige. Moderaternas och folkpartiets röster skulle bli högre. Andra stämmor skulle tystas. Sådan ser verkligheten ut bakom moderaternas och folkpartiets vackra högtidstal om pluralism och mångfald. 59 Det här belyses ju också av att Birgit Friggebo alldeles nyss uttryckte sin irritation över att en rad arbetartidningar och viktiga landsortstidningar skulle kunna överleva med hjälp av utskottsmajoritetens förslag. Jag förstår inte heller riktigt min kollega i pressutredningen Bengt Kindbom. Inte finns det väl någon anledning att reagera mot att vissa obegripliga regler som för närvarande gäller för tidningar som ligger i intervallet 20-40 96 hushållstäckning avskaffas? Detta föregriper verkligen inte alls pressutredningens arbete, som ju är mycket mera omfattande. Herr talman! Till mångfalden inom pressen och till den fria opinionsbildningen ger organisationspressen mycket värdefulla bidrag. Visst finns det en och annan organisationstidskrift som inte behöver eller inte borde ha samhälleligt stöd. Det problemet vore ganska lätt att lösa med en regeländring. Men det stora flertalet organisationstidskrifter ges ut av ideella organisationer med mycket små ekonomiska resurser. Hundratals tidskrifter ges ut under stora uppoffringar — av handikapprörelsen, nykterhetsrörelsen, religösa samfund, idrottsrörelsen, politiska och fackliga organisationer. Det lilla bidrag dessa tidskrifter får är verkligen en blygsam kompensation för allt högre posttaxor. När den borgerliga regeringen och Jan-Erik Wikström för en del år sedan föreslog en nedskärning av det här bidraget, var upprördheten stor i hela arbetarrörelsen och i folkrörelserna. Desto mer förvånande är det nu att den socialdemokratiska regeringen med ett enda penndrag vill avskaffa hela stödet. Moderaterna är självfallet förtjusta — Hans Nyhage gav nyss uttryck för detta. Från folkrörelsepartierna socialdemokraterna och centern hade man dock kunnat förvänta sig en reaktion, men ingalunda. I oskön förening klämmer nu moderater, socialdemokrater och centerpartister åt organisationspressen. Argumenten för att dra in stödet är inte precis starka. Nej, de är så svaga att majoriteten i konstitutionsutskottet helt avstått från att argumentera för sin linje. Stödet skall dras in, punkt och slut - inte en motivering! Utskottsmajoriteten föreslår att organisationspressen i stället skall knapra på den begränsade men mycket välkomna höjning av anslaget till kulturtidskrifterna som regeringen föreslår. De allra fattigaste tidskrifterna, nämligen just kulturtidskrifterna, får så betala för klåfingrigheten att avskaffa stödet till organisationspressen. Dessutom tror jag att utskottsmajoritetens skrivning riskerar att ytterligare bereda vägen för ett minst sagt flummigt kulturbegrepp. Allt som är värdefullt och positivt skall klassas som kultur, därför att det råkar finnas ett anslag till kulturtidskrifter men inte till organisationstidskrifter. Arma kulturråd, som skall få dessa problem på halsen! Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationer A 2 i betänkandet, vad gäller stödet till organisationstidskrifter.

Herr talman! Bo Hammar behöver inte diskutera med oss i folkpartiet om behovet av presstöd eller inte. I det han sade fanns också en gradskillnad mellan moderaterna och folkpartiet. Det faktum att man diskuterar presstödets innehåll, inriktning och volym kan ju inte tas som intäkt för att man skulle vara motståndare till det eller att Prot. 1985/86:105 man skulle ifrågasätta det oerhört viktiga i att vi har en ordentlig och 2 april 1986 heltäckande dagspress i Sverige. Jag redovisade tidigare att vi redan förra året, i avvaktan på den kommande pressutredningen, inte ville acceptera en mycket kraftig uppräkning av presstödet, därför att det motverkar rationalisering, därför att det är kostnadsuppdrivande och därför att det påverkar konkurrensen som i sig sedan kräver mer stöd. Det är alltså mot bakgrund av den miljonrullningen när det gäller presstödet under de senaste åren som vi föreslår en begränsad sänkning av stödet till dagspressen. Det höjdes ju 1984. Det höjdes 1985 och det höjs nu 1986. Och det är inga små summor det gäller. Man kan fråga sig: Vilka anslag i budgeten har haft motsvarande utveckling under de senaste åren? Förra året höjdes stödet med 37 milj.kr. Nu föreslås ytterligare en ökning med 15,5 milj.kr. Vi förordar, i förhållande till det förslag som nu föreligger, en minskning på 35 milj.kr. Nu skall jag inte replikera på Bo Hammars anförande, men jag vill ändå göra en jämförelse. När det gäller organisationstidskriftsstödet, som till viss del går till verkligt fattiga och små organisationer, raskar man på och tar bort 40 milj.kr. i ett enda svep. Man skulle kanske från arbetarrörelsens sida göra som Bo Hammar gjorde och litet mer diskutera innehållet i tidningarna. Nu minns jag inte exakt vilket epitet Bo Hammar använde. Men det är ju ett känt faktum att vissa av dessa tidningar är tråkigare än de andra tidningarna.

Herr talman! Vi moderater har vid upprepade tillfällen under många år anfört att det är nödvändigt att göra stora besparingar på statsbudgeten med hänsyn till det statsfinansiella läget. Vi drev länge den linjen tämligen ensamma. Men nu har allt fler insett nödvändigheten av att besparingar görs. Det är egentligen bara vänsterpartiet kommunisterna som vägrar att vara med på detta och på sedvanligt sätt agerar i rakt motsatt riktning — de vill plussa på statens kostnader och utgifter. Bo Hammars inlägg vittnade med all tydlighet om detta. I konsekvens med uppfattningen att vi måste spara föreslår vi också besparingar på presstödsområdet. Vi vägrar att vara med på den svartmålning som Bo Hammar gör av konsekvenserna av våra besparingar — att åtskilliga tidningar skulle hotas av nedläggning. Vi måste lita till att tidningarna av egen kraft så långt möjligt kan leva vidare. Vi måste lita till att man inom tidningsvärlden kan vidta de nödvändiga rationaliseringar och andra åtgärder som gör att man blir mindre och mindre beroende av stöd från statens sida. Med tanke på den uppräkning som under senare år har skett av stödet till pressen anser vi att det kan vara motiverat att göra den besparing på 2090 som vi här föreslår.

Herr talman! Nog tyckte jag mig i Birgit Friggebos första anförande spåra en viss ideologiskt motiverad indignation över att det förslag som konstitutionsutskottets majoritet nu lägger fram innebär att en rad tidningar får lättare att överleva — typ Värmlands Folkblad, Folket och Örebro-Kuriren. 61 Jag vill fråga Birgit Friggebo hur hon tror att livet skulle gestalta sig för vanliga människor i Karlstad, Eskilstuna och Örebro om det bara fanns en enda monopoltidning. Jag tycker att det är viktigt för riksdagen och för vårt utskott att se till att utvecklingen inte går åt det hållet. Sedan tror jag att Birgit Friggebo är litet okunnig om pressfrågorna. Branschen har haft en gynnsam konjunktur. Javisst — det gäller för de stora drakarna. Men det gäller inte för en mängd andra tidningar. Och möjligheterna att rationalisera när det gäller tidningsverksamhet är faktiskt ganska små. Hans Nyhage säger att vi skall spara. Javisst, vi är väl också med på att vi skall spara. Vi är inte anhängare av någon slösaktighet. Men i det här fallet har vi accepterat regeringens förslag vad gäller stödet till dagspressen. I fråga om stödet till organisationspressen har vi accepterat den linje som tidigare socialdemokraterna — och jag tror också centern — drev, nämligen fortsatt stöd till organisationspressen. Vi skall spara, men vi skall inte spara på demokrati, på mångfald och yttrandefrihet, som kommer att drabbas väldigt hårt om ert mycket drastiska nedskärningsförslag vad gäller stödet till dagspressen skulle genomföras. Då kommer en lång rad tidningar att tystna. Då kommer, som jag sade tidigare, Sverige att bli tystare, tråkigare och ensidigare.
Herr talman! Vpk vill spara, säger Bo Hammar. Det vore intressant om Bo Hammar kunde redovisa ett enda område där vpk verkligen vill göra det, med undantag av försvaret. Bo Hammar tror att många tidningar kommer att tystna. Jag gör inte det. Jag tror fortfarande att tidningarna av egen kraft kommer att kunna leva vidare. Uppräkningen av bidraget har under senare år varit så stor att det måste finnas utrymme för besparingar, som vi anser vara nödvändiga.
Herr talman! Det vore en katastrof om vi fick allt fler orter i landet med en monopolsituation för vissa tidningar. Det är bakgrunden till att vi har statligt stöd till tidningsverksamhet. Frågan är på vilket sätt man skall åstadkomma en stabil och god ekonomi för tidningarna. Bo Hammar argumenterar som om det enda sättet vore att ständigt öka på statens stöd. Vi vet att det stödet motverkar rationaliseringar och andra förbättringar för tidningarnas ekonomi. Vi föreslår en nedskärning mot bakgrund av ganska väsentliga höjningar under de senaste åren. Vad vi vänder oss emot är att man nu, utan någon som helst analys och trots att det sitter en utredning, påstår att det inte finns någon skillnad mellan täckningsgrad och ekonomi för tidningarna. Bo Hammar säger själv att det har gått bra för de stora tidningarna under de senaste åren därför att de är stora. Det ligger i stödsystemet att ju större tidningen är desto mindre bidrag man får. Detta vill ni nu ta bort och införa ett extra stöd för de tidningar som har en täckningsgrad över 20 96 upp till 40 26. Det är mot detta vi vänder oss och föreslår marginell nedskärning av de kraftiga höjningar som tidigare skett.
Herr talman! Hans Nyhage säger att han tror att tidningarna kommer att överleva även om man skär bort 20 96 av deras bidrag. Men de kommer inte att överleva. Många kommer att göra det, men väldigt många kommer inte att överleva. Det är helt belagt. Det kan varenda pressforskare och alla som sysslar med tidningar och journalistik och tidningarnas ekonomi väldigt enkelt belysa. Därför är jag fundersam över moderaternas linje. Kan det vara en ren okunnighet om konsekvenserna eller, vilket jag faktiskt misstänker, en avsikt att göra landet i fråga om pressen mera likriktat? Sedan till Birgit Friggebo. Det är inte alls så att presstödet motverkar rationaliseringar. Det finns fina inslag i presstödskonstruktionen som skall medverka till rationaliseringar. Jag sade i mitt första anförande att det visst finns arbetartidningar som är tråkiga och trista. Men jag vill efter att ha hört Birgit Friggebo nappa på detta komplettera med att säga att det finns en massa borgerliga landsortstidningar och tidningar över huvud taget som är urtrista och tråkiga, men kanske på annat sätt. Birgit Friggebo säger att det är en marginell effekt. 5 96 kan låta marginellt. Det är inte marginellt för en lång rad tidningar. Jag har exemplifierat tidigare hur det kommer att bli tystare i en rad stora svenska städer, om inte utskottsmajoritetens förslag skulle gå igenom.

Herr talman! Årets presstödsbetänkande är till sin övervägande del föga sensationellt. Det präglas av den traditionalism som är vanligt förekommande då utredningar pågår. Den sjätte pressutredningen är nyligen tillsatt, och den har tillkommit på konstitutionsutskottets initiativ. Jag vill säga till Hans Nyhage att jag tycker han är litet orättvis när han säger att det tidigare arbetet med presstödsreglerna inte har gett några större resultat. Han säger att han har en förhoppning om att den sjätte utredningen, i motsats till de tidigare utredningarna, skall leda till konstruktiva och positiva resultat. Vad menar då Hans Nyhage med konstruktiva resultat — är det en nedläggning av tidningar på det sätt som skulle bli följden av de förslag som moderaterna har lagt fram? I själva verket har presstödet gett goda exempel på att man har kunnat hålla tidningar vid liv. Att man då och då har behövt se över reglerna har berott på det som konstitutionsutskottet särskilt har tryckt på, nämligen att man i sådana här frågor, som berör folkstyrelsens villkor, bör låta samtliga partier vara med och påverka. Jag anser fortfarande detta och välkomnar därför kulturminister Bengt Göranssons beslut att tillsätta en parlamentarisk utredning. Jag tycker också att det var naturligt att han överlät åt denna att ta ställning till förslagen från den expertutredning som först leddes av Bo Präntare och som slutfördes med Karl Erik Gustafsson som ordförande. Synpunkterna från remissinstanserna talar för att frångå den utsprungliga tanken om förslag till riksdagen under 1986 för tidningar som befinner sig i s.k. avtrappningsintervall. Vi noterar att folkpartimotionen om det särskilda produktionsstödet har tillgodosetts genom regeringens och utskottsmajoritetens ställningstagande. Detta innebär, Birgit Friggebo, exempelvis att det inte blir några ändringar när det gäller presstödet till Falu-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren, som utgår enligt vissa regler. Vi noterar också att de ändringar i presstödsförordningen beträffande de särskilda produktionsbidragen som på rekommendation av konstitutionsutskottet infördes den 1 juli 1984 består. Något tillkännagivande till regeringen, som föreslås i folkpartireservationen, behöver följaktligen inte göras. De ändringar angående produktionsbidrag som föreslås redan nu i propositionen och som godtagits av utskottets majoritet ligger väl i linje med de presspolitiska målen. Den justering som sker innebär en förenkling av reglerna och gynnar tidningar med mer än 20-procentig hushållstäckning, vilket är positivt med tanke på kravet att i ett längre perspektiv upprätthålla mångfald och konkurrens i tidningsutbudet i fråga om både nyheter och kommentarer, och att göra det inom så många utgivningsområden som möjligt. Moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna godtar regeländringarna. Centern anser att utredningen bör avvaktas och yrkar avslag, liksom folkpartiet, som ju är kritiskt mot ändringen i sak, vilket framgick av Birgit Friggebos anförande. Jag vill yrka avslag på reservationerna i denna del med den motivering som jag har nämnt. I fråga om anslagsnivån yrkar moderaterna på en 20-procentig nedskärning av produktionsbidragen och en halvering av anslagen till utvecklingsbidrag och samverkansbidrag. Folkpartiet vill, som framgått av debatten, ha en generell sänkning med 5 960. Jag yrkar avslag också på dessa i reservationer framförda förslag. Jag vill gärna instämma med Bo Hammar om att ett bifall till långtgående nivåsänkningar skulle leda till den tidningsdöd som det är presstödets syfte att förhindra. Jag vill också understryka att medan Birgit Friggebo talar om en gynnsam konjunktur för tidningsbranschen i stort under senare år, visar expertutredningar att detta gäller högtäckningstidningarna. Lågtäckningstidningarnas konkurrenssituation har däremot försämrats. Det finns alltså starka motiv, just för att hålla tidningarna vid liv, för de anslagshöjningar som nyligen beslutats och som också blir ett resultat av beslutet här i dag, om riksdagen följer utskottet. Det utskottet haft anledning att ägna längst tid åt under beredningen av ärendet är förslaget i budgetpropositionen att stödet till organisationstidskrifter skall avvecklas från den 1 juli 1986. Detta får effekter för de utbetalningar avseende bidragsåret 1986 som presstödsnämnden eljest skulle ha gjort tidigast i mars 1987. Vi har fått en rad motioner med anledning av propositionsförslaget i denna del. Det finns dock en stor majoritet för att avveckla detta tidskriftsanslag. Denna uppfattning stöds av moderater, centerpartister och socialdemokrater. Folkpartiet anser att stödet väsentligen kan reduceras och föreslår ett reservationsanslag på 13 milj.kr. I motioner från centern och vänsterpartiet kommunisterna har föreslagits ett bibehållande av organisationstidskriftsstödet. Från vänsterpartiet kommunisterna är det fråga om en partimotion — man vill ha stödet kvar i dess hittillsvarande form och på den nivå som gäller i dag i fråga om beloppet. Vänsterpartiet kommunisterna fullföljer denna Jag vill gärna medge att organisationspressen utövar viktiga demokratiska funktioner. Den har stor betydelse för att skapa kommunikation inom viktiga grupper i vår representativa demokrati och även mellan dessa grupper. Jag har ingen anledning att ta tillbaka vad jag tidigare i skilda sammanhang sagt om dessa tidningars viktiga demokratiska funktioner. I det fallet befinner jag mig i gott sällskap med företrädare för andra partier. Vi är därför, Birgit Friggebo, mycket noga med att innan vi lämnar ifrån oss detta ärende och föreslår ett slopande av denna anslagspost, skaffa oss garantier för att det kommer någonting annat i stället. I budgetförslaget har kulturministern också föreslagit att stödet till kulturtidskrifter skall höjas, för att bereda plats inom det anslagets ram för anslag till vissa organisationstidskrifter. Detta stöd administreras av kulturrådet och går under anslaget G 9 Stöd till kulturtidskrifter. Det anslaget föreslås bli uppräknat med 7 milj.kr. Propositionen är i denna del remitterad till kulturutskottet, och detta utskott har berett konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över förslaget, med tanke på att det kopplats samman med den av oss behandlade frågan om indragning av organisationspresstödet. Vi har i detta sammanhang även yttrat oss över vissa motioner som remitterats till kulturutskottet. I vårt nu behandlade betänkande förs våra synpunkter, som i sak överensstämmer med yttrandet till kulturutskottet, fram i anslutning till propositionen och motioner som berör vår del av ärendet.

Alldeles klart gäller detta, skriver utskottet, de typer av organisationstidskrifter som berörs i motionerna. Detta innebär alltså inga garantier, Birgit Friggebo, för att sådana anslag utgår, men att man ger möjlighet till en prövning i kulturrådet. Vi förutsätter att kulturrådet gör prövningen i enlighet med de grunder som anges i stödförordningen och därvid beaktar syftet med anslagshöjningen. Detta syfte klargörs i utskottsbetänkandet med utgångspunkt i föredragande statsråds uttalanden i de delar av propositionen som remitterats till vårt utskott. Det finns ingen anledning att tro annat än att kulturutskottet kommer till samma slutsats som vi vid behandlingen av dess del av propositionen. Med denna motivering yrkar jag bifall till utskottets skrivning i denna del och hemställer om avslag på reservationerna. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utkottets hemställan i samtliga delar. Och jag är glad över att vi nått en så pass betydande enighet under botaniseringen i den ganska snåriga materia som betänkandet omfattar.

Herr talman! Det är ju inte så mycket som skiljer oss och socialdemokraterna åt när det gäller stödet till dagspressen. Det är bara de förändrade reglerna som vi har olika åsikter om. Utöver det som man har skrivit i betänkandet säger Olle Svensson att det ligger väl i linje med de presspolitiska målen att stödja lågtäckningstidningar. Mitt konstaterande, både nu och i mitt tidigare anförande, är att det finns fler lågtäckningstidningar och att det alltså finns andra grupper än dessa landsortstidningar med en hushållstäckning på över 20 96, som kan behöva ha ett bättre stöd med precis samma motivering. Vad som nu sker är att man utan närmare motivering och analys gör denna förändring både i budgetpropositionen och i utskottsmajoritetens förslag, och det är detta vi har vänt oss emot. Vi menar att man borde ha avvaktat sjätte pressutredningens breda analys av samtliga stödberättigade tidningars situation och över huvud taget hela dagspressens situation, eftersom den skall behandlas av utredningen.

Det är framför allt dessa som vi har tagit fasta på i det gemensamma yttrande som vi har gjort i kulturutskottet och som framgår av den gemensamma skrivning som vi har i detta betänkande.

Herr talman! Beträffande stödet till dagspressen finns en stor överensstämmelse mellan mig och Olle Svensson. Jag tror att det beror på att vi har gemensamma utgångspunkter när det gäller att slå vakt om mångfalden inom pressen, men också på att vi båda har en viss erfarenhet av journalistiskt arbete och av hur presspolitiken fungerar i det dagliga livet. I fråga om stödet till organisationstidskrifter finns det däremot en klyfta mellan oss. Olle Svensson sade att han var i gott sällskap med andra partier. Ja, smaken är olika. Själv beklagar jag faktiskt att Olle Svensson hamnar i sällskap med moderaterna i pressfrågor. Jag vill erinra om att den som en gång tog initiativet till och genomförde organisationstidskriftsstödet var förre finansministern Gunnar Sträng, som sade: Framför allt folkrörelsernas tidskrifter spelar en utomordentligt stor roll för den demokratiska processen i vårt samhälle. Det var utgångspunkten för organisationstidskriftsstödet och också för socialdemokraternas och våra vilda protester när folkpartiets representant i den tidigare borgerliga regeringen, Jan-Erik Wikström, började minska stödet. Jag tycker att det är utomordentligt bra att kulturminister Bengt Göransson föreslår en kraftig höjning av bidraget till kulturtidskrifterna. Som jag varit inne på tidigare är jag emellertid mycket orolig för att anslaget kommer att urholkas om man avskaffar organisationstidskriftsstödet. Då kommer nämligen en rad olika tidskrifter att med olika konstruerade medel försöka få bidrag genom detta anslag. Vilka kommer då att drabbas? Jo, de allra fattigaste tidskrifterna, de som har det allra svårast. Det är olika typer av kulturtidskrifter, såsom Ord och Bild m.fl. Då blir det inte så mycket kvar av kulturministerns fina initiativ att föreslå en höjning av bidraget till kulturtidskrifterna. Dessutom får vi den egendomliga konstruktionen när det gäller att fastställa vilka tidskrifter som är kulturtidskrifter — allting räknas som = Prot. 1985/86:105 kultur, eftersom man försöker regelanpassa det till ett visst anslagi budgeten. — 2 april 1986
Herr talman! Presstödet har genom sin nuvarande konstruktion verkat kostnadshöjande. Det gäller hela tidningsområdet. Tyvärr har det förekommit att stödet har använts på sätt som inte varit avsikten. Stödet har inte lett till rationaliseringar som gjort det möjligt för en tidning att leva vidare av egen kraft, vilket rimligen borde vara avsikten. Det har kommit att betraktas som normal rörelseintäkt. Det har heller inte verkat konkurrensneutralt. Det har kommit att användas till att dumpa annonspriser eller att starta redaktioner där sådana varit tämligen omotiverade. Detta har skett och sker trots att presstödet varit föremål för upprepade utredningar. Det var detta jag menade, Olle Svensson, när jag sade att den sjätte pressutredningen i det här avseendet måste komma fram till ett konstruktivt resultat, så att vi kommer ifrån dessa inslag, som säkert inte heller Olle Svensson anser vara riktiga. Det är alltså min förhoppning att den sjätte presstödsutredningen skall verka och arbeta på ett sådant sätt att vi får ett helt nytt grepp om presstödet, som verkligen leder till vad avsikten ändå måste vara, nämligen att främst hjälpa tidningar att klara sig av egen kraft. Jag ifrågasätter verkligen inte mångfalden i pressen. Det besparingsförslag som vi har lagt fram leder ingalunda till att mångfalden skulle minska på det sätt som nu också Olle Svensson hävdar. Herr talman! Jag upprepar igen att presstödet i motsats till vad som skett på andra områden har höjts kraftigt under senare år. Mot denna bakgrund menar jag att en besparing på det sätt som vi föreslår är acceptabel. Därtill kommer att vi av samhällsekonomiska skäl måste spara på alla områden. Slutligen: Det är ju ändå inte bara genom direkta bidrag som man kan stödja den svenska pressen. Ett utomordentligt sätt vore ju t.ex. att åstadkomma ett annat skattesystem i det här landet, med andra skatter och avgifter, som skulle säkert ha en positiv verkan när det gäller pressens fortlevnad.

Herr talman! Låt mig först ta upp en detalj. Olle Svensson säger att avvecklingen av organisationstidskriftsstödet får effekt för 1986 men att utbetalningarna sker 1987. Det är alldeles riktigt. Det gäller alltså kalenderåret 1986. Det betyder att när riksdagen i dag, den 2 april, fattar sitt beslut har de här tidningarna redan under ett kvarts år fortsatt att ge ut sina nummer utan att ha fått besked om att de inte har något stöd. I den mån dessa tidskrifter har anställda — jag tror inte att det är så många, men en del av dem har det — är frågan hur fort de kan göra sig av med dem, om det t.ex. blir aktuellt med en nedläggning därför att stödet till organisationstidskrifterna nu försvinner. Dessutom dröjer det ju ännu längre innan de får det slutgiltiga svaret. Först måste nämligen kulturutskottet ha berett ärendet, och riksdagen kommer någon gång i maj att fatta beslut om stödet till kulturtidskrifter. Det är alltså fråga om en direkt retroaktiv åtgärd. 67 Utskottets presentation av vad som kommer att gälla för framtiden är en formellt helt riktig beskrivning. Vad jag har vänt mig emot är att man mot bakgrund av motionerna ger sken av att nästan alla typer av dessa tidningar skulle få stöd. Det finns motioner från centerpartister med krav på att studieförbund, ungdomsorganisationer och politiska organisationer skall få bidrag genom kulturtidskriftstödet. Från socialdemokrater finns samma krav när det gäller tidskrifter som ges ut av nykterhetsrörelsen, trossamfund och fackförbund. I utskottets betänkande sägs alldeles klart att det här gäller de typer av organisationstidskrifter som berörs i motionerna. Det finns ingen sådan typindelning inom ramen för kulturtidskriftsstödet. Det skall göras en värdering av kvaliteten och av utbudets mångsidighet. Vidare skall tidskriften främja en social eller kulturell debatt, etc. Man kan inte säga att t.ex. nykterhetsrörelsens eller fackförbundens tidningar i fortsättningen skall få bidrag genom kulturtidskriftsstödet. Vi har föreslagit en uppräkning också av kulturtidskriftsstödet med 4 milj. , inte 7, därför att vi tycker att kulturtidskrifterna i sig måste få ett ökat bidrag. De har det svårt nog ändå. Vad vi vänder oss emot, också när det gäller beredningen här i riksdagen, är att man inte kan se vilka effekter det blir för organisationstidskrifterna. Får de över huvud taget plats inom kulturtidskriftsstödet, med de regler som gäller för detta? Vad händer med kulturtidskrifterna, som redan i dag har det väldigt besvärligt? Denna belysning har vi inte fått, den som kulturutskottet skulle hjälpa oss med att göra.

Herr talman! Jag skall något kommentera de inlägg som har berört dels organisationstidskriftsstödet, dels i mån av tid dagspresstödet. Jag vill beträffande organisationstidskriftsstödet säga till bl.a. Birgit Friggebo att det i mars i år har utbetalats bidrag till berörda skrifter. Vad jag framhöll var att om riksdagen fattar det aktuella beslutet, kommer inget stöd att utbetalas i mars 1987 för bidragsåret 1986. Man har dock inte förlorat något stöd under de gångna åren utan man har fått stöd under det antal budgetår som riksdagen har anslagit pengar för detta stöd. Om jag får uttrycka ytterligare en uppfattning om klarheten i vad som gäller för organisationstidskrifterna, vill jag säga att det måste vara positivt att en så bred majoritet i konstitutionsutskottet redan nu uttalar sig för att tidskrifter av de slag som omnämnts i motionerna — och man bör bland dem inte glömma fackförbundstidningarna — skall ha möjligheter att söka anslag. Vi får väl förutsätta att partiernas representanter i kulturutskottet kommer att fullfölja detta. Det är väl värdefullt att ett sådant uttalande görs redan nu och att man kan förutse vad som kommer att hända i kulturutskottet. Det fanns även anledning för oss att göra detta uttalande, eftersom den fråga det gäller har berörts i den del av propositionen som remitterats till oss. När det gäller organisationstidskrifterna vill jag säga till Bo Hammar att alla ändå måste erkänna att vi befinner oss i ett statsfinansiellt känsligt läge. En neddragning av dagspresstödet verkar på marginalen på det sättet att det leder till en dagspressdöd.

Men nu öppnar vi för de mest pressade tidskrifterna en möjlighet att söka medel från anslaget till stöd för kulturtidskrifter, vilket föreslås bli höjt till 7 miljoner, och det är enligt min mening positivt.
Herr talman! Jag vill säga till Olle Svensson att den här neddragningen drabbar närmare 500 tidskrifter. Det är väldigt många röster i presskören. Jag tror också att många av dem kommer att överleva. Jag menar att vi borde försöka komma fram till ett regelsystem enligt vilket vissa typer av tidskrifter kan uteslutas. Jag tycker inte att ICA-kuriren eller ens Vi eller SAF tidningen behöver ha det stöd som det här gäller. Man kunde i lugn och ro försöka hitta en annan konstruktion för detta stöd. Det finns en oerhörd mängd mycket små tidskrifter, främst tidskrifter som representerar små och fattiga organisationer: handikapporganisationer, nykterhetsrörelser, idrottsklubbar, politiska ungdomsförbund osv. Där slår neddragningen eller avskaffandet av bidraget mycket hårt. Jag beklagar att vi inte kunde komma fram till något slags uppgörelse om detta. Det borde ha varit rimligt. Inte heller jag vill i och för sig bestrida att vi har ett besvärligt statsfinansiellt läge, men det handlar inte om några jättelika belopp. Å andra sidan rör det sig om ett stort antal röster i presskören och om en stor mängd röster i vår demokrati.
Herr talman! I sitt första inlägg angrep Olle Svensson oss moderater och påstod att vi ville rasera stora delar av tidningspressen. I sitt senaste inlägg — för övrigt även i sitt första — tog Olle Svensson upp organisationstidskrifterna. Mot bakgrund av att han angrep oss kan jag inte låta bli att citera vad Olle Svensson sade beträffande organisationstidskrifterna föregående år. Då lät det så här: ”Då det gäller organisationstidskrifterna förvånar det mig att moderaterna här går till ett direkt avslagsyrkande.” Han fortsatte: ”Min förvåning hänger samman med att stödet faktiskt infördes på förslag från en borgerlig trepartiregering. Det skedde då under djupa bugningar för den fackliga, kooperativa och ideella pressens betydelse för kulturdebattens och den fria opinionsbildningens område.

Herr talman! Jag vill till Hans Nyhage säga att vi ju alla har ett förflutet i denna fråga. Jag vill gärna rätta Bo Hammar; det var faktiskt Ingemar Mundebo som lade fram förslaget om tidskriftsstöd. Detta var ett initiativ, som jag då — man måste ju vara rättvis — prisade, från den borgerliga trepartiregeringens sida. Då fanns det ett anslag på 40 milj.kr. Så sent som i konstitutionsutskottets betänkande 1982/83:26 var vi överens om — det gäller även moderaterna — att organisationspressen har stor betydelse när det gäller att upprätthålla mångfald och vitalitet i den offentliga debatten. Utskottet sade längre fram i betänkandet att det är beklagligt att man av statsfinansiella skäl inte har kunnat öka stödet ytterligare. Vi har alla ett förflutet och en positiv värdering av detta stöd, men vi har fått anpassa oss — det kan väl även politiker erkänna — till det statsfinansiella läget och till det förhållandet att man har lyckats klara tidskrifterna genom medlemsorganisationernas egna insatser i stor utsträckning. Men beslutet, dvs. om kammaren följer utskottets förslag, innebär inte, som Hans Nyhage säger, att vi slopar möjligheterna för organisationstidskrifterna att få ett stöd. Vi öppnar en sådan möjlighet genom kulturtidskriftsanslaget — det vill jag starkt understryka. För Bo Hammar vill jag påpeka att antalet tidskrifter som kan få stöd har ökat. Av de 270 tidskrifter som i augusti 1985 hade fått bidrag från 1984 års anslag hade 248, dvs. drygt hälften av samtliga stödmottagare, erhållit ett belopp på mellan 9 000 och 30 000 kr. Det maximibelopp på 400 000 kr. som har införts har gjort att bidraget har förlorat i ekonomisk betydelse för de verkligt stora tidskrifterna. De har tidigare fått anpassa sig.

Herr talman! Vi behandlar här i kammaren många ärenden som rör mycket stora belopp — hundratals miljoner och miljarder — utan att det väcker något större uppseende. Det är sällan någon folkstorm piskas upp. Så kan det komma något ärende som rör betydligt mindre anslagsbelopp men där reaktionerna blir väldigt häftiga. Jag har sällan fått så många brev i anslutning till ett aktuellt riksdagsärende som under de senaste månderna, då saken gällt organisationstidskriftsstödet. En förklaring kan möjligen vara att det var under en borgerlig regering som Ingemar Mundebo och jag införde det här stödet. Det var naturligt för oss med den generösa inställning vi har till fackliga, ideella och andra tidskrifter. En annan förklaring är väl att dessa organisationer läste den motion som folkpartiet skrev i januari och blev uppmärksammade på denna neddragning, som för många av dem får mycket stora konsekvenser. När man tar fram den senaste tillgängliga statistiken för 1984 finner man att det rör sig om 470 tidskrifter. De är av olika karaktär. Det finns ungefär 300 medlemstidskrifter som tillsammans får ca 25 milj.kr. i bidrag. Dessa tidningar kan ha vissa förutsättningar att kompensera bortfallet — utgivning en bygger ju oftast på att medlemsavgifter utgår. Man får väl räkna med = Prot. 1985/86:105 ganska kraftiga höjningar av medlemsavgifterna, men det finns dock en — 2 april 1986 möjlighet att klara fortsatt utgivning. 168 tidskrifter som får stöd har sin förankring i kyrkor, nykterhetsrörelser, politiska organisationer, miljörörelser, idrotts-, försvarsoch handikapporganisationer — alltså den rent ideella sektorn. De flesta av dessa tidningar har mycket små möjligheter att kompensera sig. För en del rör det sig om ganska små belopp. Det är då ofta mycket små tidningar, och stödet har därmed haft en stor betydelse för dem. För andra rörelser blir det ett betydande bortfall. Låt mig ta några exempel. Nykterhetsrörelsens tidning Accent förlorar 400 000 kr. Blå Bandet, en liten nykterhetstidning, förlorar 58 000 kr. —- detta är 1984 års siffror.

och Socialdemokratiska kvinnoförbundets Morgonbris 131 000 kr. Några idrottsorganisationer har ringt eller skrivit och sagt att de nu måste lägga ned sin tidning. Några exempel: Pingis förlorar 64 000 kr. Spela Badminton förlorar 100 000 kr. Jag kan fortsätta: Stridsropet som förlorar 167 000 kr., Svensk Handikapptidskrift 169 000 kr., Svensk Veckotidning 400 000 kr., Svenska Kyrkans Tidning 400 000 kr., Veckoposten 173 000 kr. och Ung Center 104 000 kr. osv. För dessa tidningar är detta naturligtvis ett dråpslag. Jag skulle ha haft ganska stor förståelse om regeringen hade valt att skära ned på stödet till de tidskrifter vars ekonomiska grund består av medlemsavgifter. Då skulle man med ett belopp på 13-14 milj.kr. ha kunnat bevara stödet till denna ideella sektor. De brev jag har fått från dessa organisationer har jag kunnat besvara relativt enkelt genom att skicka vår motion. Vid senare kontakter har jag dock förstått att de har fått ett intryck av att de skulle kunna få del av kulturtidskriftsstödet. På den punkten är jag litet förbryllad, därför att utskottets ordförande Olle Svensson säger att detta stöd skall utgå till de mest pressade. Det finns ingenting i propositionen som säger det. Såvitt jag förstår är det de ideella tidskrifterna som i någon mån också kan sägas vara kulturtidskrifter som kan komma i fråga för stöd. Det är nästan inte någon av de tidningar jag här har nämnt. Jag skulle kunna tänka mig att Vi och Metallarbetaren och några fler som har en ganska hög kulturell ambition skulle kunna platsa i den kategorin. Är det inte så att utgångspunkten för detta utökade stöd skall vara deras karaktär av kulturtidskrift? Då kan man rimligen inte säga att det är de mest pressade som skall få stöd, utan då är det på helt andra kriterier som stödet skall utgå. Till det kommer, som både Birgit Friggebo och Bo Hammar har påpekat, att kulturtidskrifterna länge har krävt en uppräkning av kulturtidskriftsstödet. Vi har bedömt det så, att merparten, eller i varje fall hälften av den uppräkningen, är tillkommen för att ge ett bättre stöd till kulturtidskrifterna. Säg att det återstår 3 eller 4 miljoner. När man skall hänvisa alla dessa tidskrifter, som i dag har ungefär 40 miljoner, till att samsas om den lilla 7 potten, måste det vara direkt missvisande att ge dessa tidningar ett intryck av att de har en ny chans om de vänder sig till statens kulturråd. Jag skulle gärna vilja fråga Olle Svensson hur det förhåller sig. Är det på grundval av tidningarnas karaktär av kulturtidskrifter i en eller annan mening som de skall få stöd, eller skall stöd ges till dem som har det största ekonomiska behovet? Det är ju två helt skilda grunder. Men jag skulle vilja gå ett steg längre. Vi har förmenats möjligheten att i kammaren samtidigt behandla de två formerna av stöd. Det tycker jag skulle ha varit det rimliga. Kulturutskottet och konstitutionsutskottet skulle parallellt ha behandlat detta, och vi kunde ha haft en gemensam debatt och fått möjlighet att ta ställning. Nu har det inte gått, och då är min fråga: Om Olle Svensson menar att detta stöd skall gå till de mest pressade tidskrifterna, då kan jag inte tolka det på annat sätt än att man på socialdemokratiskt håll öppnar sig för att i kulturutskottet räkna upp det här stödet. Det tycker jag skulle vara mycket hedervärt. Om man alltså, såsom Olle Svensson har vidimerat i dag, menar att många av de här tidskrifterna har en mycket svår ekonomisk situation, har vi alltså en möjlighet att under en annan bidragskategori vara med om en uppräkning. Det är självklart att vi från folkpartiets sida skulle vara beredda till något slags uppgörelse om det; det är ju bättre att man genom en kraftig ökning markerar att de mest utsatta av de ideella tidskrifterna kan få en rejäl chans till fortsatt stöd. Då är min enkla fråga till Olle Svensson: Var det detta som Olle Svensson menade?

Herr talman! Jan-Erik Wikström skulle inte ha behövt ställa den frågan, eftersom han tillhör kulturutskottet, och konstitutionsutskottet har ju i sitt yttrande till kulturutskottet gett uttryck för sin uppfattning i denna sak. Där citerade jag förut att man kommit fram till att enligt förutsättningarna för stöd till kulturtidskrifter finns det inga principiella hinder för att organisationstidskrifter av olika slag, som inte längre kan få stöd från annat håll, efter prövning i kulturrådet av behovet kan få bidrag till sin verksamhet. Det innebär att vi förutsätter att kulturrådet gör prövningen på de grunder som anges i stödförordningen men också — vilket är viktigt — beaktar syftet med anslagshöjningen. Därvidlag hänvisar vi till vad statsrådet har sagt, nämligen att han hoppas att man genom det höjda anslaget skall kunna ge särskilt betydelsefulla allmänintressanta tidskrifter möjligheter att anpassa sig till nya förhållanden. Längre kan jag inte gå; det är detta vi varit överens om i utskottet. Jag tycker att när Jan-Erik Wikström får brev bör han också hänvisa till den positiva inställning som konstitutionsutskottet här har visat till att lämna hjälp åt organisationstidskrifter som av kulturrådet kan bedömas ha behov av ett stöd.

Herr talman! Det är två frågor som är aktuella. Den första frågan är: På vilken grund skall statens kulturråd dela ut anslag? Den grund som i dag gäller för stöd till kulturtidskrifter är självfallet att de är kulturtidskrifter. Är de inte det, har man inte någon möjlighet att ge anslag till dem. Jag tror att man får vrida till det ganska mycket för att kunna säga att — Prot. 1985/86:105 alla de tidskrifter som i dag har haft organisationstidskriftsstöd utan vidare 2 april 1986 skulle kunna räknas in under kategorin kulturtidskrifter. — Det är möjligt att kulturutskottet får klarlägga detta, men jag tolkar Olle Svensson så, att han menar att förslaget innebär att man vidgar kulturtidskriftsstödet till att omfatta i princip alla de tidningar som i dag får organisationstidskriftsstöd. Den andra frågan gäller det anslagsbelopp som står till förfogande. Man kunde naturligtvis tänka sig att hela den uppräkning som har skett, från 10 till 17 milj.kr., skall vara reserverad för dessa tidskrifter. Eller låt oss säga att kulturtidskrifterna får 3 96 av uppräkningen av det vanliga stödet och att de nytillkomna tidskrifterna får resten. Jag undrar om det var föredragande statsrådets avsikt. Kulturtidskrifterna lever nog i den tron att de har fått en kraftig uppräkning av stödet — en välbehövlig uppräkning. Min fråga är då: Är socialdemokraterna helt låsta vid beloppet 7 milj.kr. i tillskott? Eller finns det en möjlighet, mot bakgrund av den tolkning som Olle Svensson nu har gjort, att man vill fundera över om beloppet är tillräckligt som ett rejält stöd för alla de tidskrifter som hädanefter skall omfattas av kulturtidskriftsstödet?
Herr talman! Jag vill inte ytterligare komplicera frågan, och jag skall självfallet inte blanda mig i kulturutskottets sakbehandling. Den del av propositionen som är remitterad till kulturutskottet bör kulturutskottet syssla med. Jag har gett uttryck för vad vi i konstitutionsutskottet menar, och jag har då hänvisat till det yttrande som vi har lämnat till kulturutskottet. Vi redogör på s. 7 i konstitutionsutskottets betänkande för den förordning som detta gäller och där det stadgas att kulturrådet, som prövar bidragsfrågorna, vid sin prövning skall ”beakta att bidragen skall främja hög kvalitet och mångsidigt utbud av åsikter och behandlade ämnen”.
Herr talman! Det är bra att Olle Svensson har fullt förtroende för kulturutskottets förmåga att hantera ärendet. Problemet är bara att kulturrådet nu får ett uppdrag att ta över ansvaret för närmare 500 tidskrifter som tidigare har fått ungefär 40 miljoner i stöd. Olle Svenssons uttalande innebär att förhoppningar har väckts hos alla dessa tidningar om att de med en ansökan hos kulturrådet kan få del av detta anslag. Jag är dock inte säker på att föredragande statsrådet har avsett detta, och för tidskrifternas del är det viktigt att de vet om det över huvud taget är meningsfullt att lämna in en ansökan till kulturrådet eller ej.

Herr talman! Det är inte fel att göra förändringar av organisationstidskriftsstödet. Det finns ett stort antal sådana tidskrifter som inte är i behov av samhällsstöd för att kunna komma ut även i fortsättningen. Beslutet innebär dock att tidningar som representerar en ideologiskt bestämd och engagerad del av den samlade tidningsutgivningen undergrävs. Därmed motverkas presstödets egentliga syfte att förstärka yttrandefriheten. 73 Jag uppfattar förslaget som en nedvärdering av den opinionsbildning och samhällsdebatt som folkrörelserna bidrar till. Jag kan inte tänka mig annat än att det också finns socialdemokrater som uppfattar saken på det sättet — det skulle vara underligt annars. Stödet till den ofta partibundna dagspressen uppgår nu till 475 milj.kr., och det ökas. Bl. a. skalls.k. fådagarstidningar, som utges en gång per vecka och främst representerar politiska organisationer, få behålla sitt stöd. Att samtidigt föreslå indragning av stödet till idéburen folkrörelsepress måste bedömas som en ensidig prioritering av politiska pressorgan. En sådan gränsdragning utgår från en överdimensionerad tro på att de mer politiskt bundna tidningarna har en mer avgörande betydelse för opinonsbildning och människors ställningstaganden än folkrörelsetidningarna har. Den kombination av existentiella livsfrågor och dagsaktualiteter som ofta behandlas i folkrörelsepressen ger utomordentligt viktiga utgångspunkter för människors värderande val i olika frågor. Detta förstärks ytterligare av att innehållet i folkrörelsepressen är direkt relaterat till förkunnelsen, studieverksamheten och samhällsdebatten i lokala församlingar, föreningar och ungdomsgrupper. Ett slopat stöd till folkrörelsernas tidningar innebär därmed en allvarlig försvagning av den viktiga del av livsåskådningsoch samhällsdebatten, som så starkt lever i och stimuleras av samfunden och de övriga folkrörelserna. Det har redan sagts att för det vi kallar samfundstidningar innebär beslutet i dag ett bortfall om drygt 2 milj.kr. Detta utgör en svår inskränkning i verksamheten för dessa organisationer, som huvudsakligen finansieras genom frivilligt givna medel. Det finns andra följder av beslutet för olika organisationer. Flera har skrivit brev, vilket sagts här tidigare. Riksförbundet 4H skriver om sina bekymmer för en tidning som utkommer fyra gånger om året. Den har man i huvudsak finansierat genom detta stöd. Vi brukar ju här i riksdagen vara ganska försiktiga med att stifta lagar och fatta beslut som kan verka retroaktivt. Men så är faktiskt fallet med detta beslut. Dagens beslut, om total utplåning av organisationstidskriftsstödet, har ett drag av retroaktiv verkan för många tidningsutgivare. För små organisationer, där tidningsutgivningen är en förhållandevis stor del av den ekonomiska omslutningen, blir det nära nog katastrof. Man skulle gärna vilja vädja till regeringen att söka åstadkomma något slags övergångsperiod för vissa organisationstidningar. Låt mig ge ett exempel på ett sådant resonemang som en chefredaktör för en samfundstidning tvingas föra. Det omedelbara problemet är förslagets retroaktiva verkan, vilket beror på följande: Ansökan skall vara inlämnad senast den sista februari 1986. I ansökan skall bl.a. redovisas antalet distribuerade tidningar under 1985. Bidraget utbetalas sedan i maj månad 1986 och budgetåret börjar i juli 1986. Det innebär att det för halva 1986 inte finns några pengar att hämta för exempelvis denna samfundstidning. Det är Svensk Veckotidning jag tänker på. Exemplen kan mångfaldigas. Den kostar ungefär 1:10 per exemplar distribuerad. Av det har man kunnat få ut 0:43 kr. Enligt normal bokföring aktiveras bidraget som fordran på presstödsnämnden per den 31 december. Bidraget infördes bl.a. för att täcka de snabbt ökade portokostnaderna. Portokostnader och bidrag bör tas upp för samma tidsperiod. Det får mycket allvarliga konsekvenser när bidraget upphör för halva 1986. Eftersom bidragsindragningen inte blev känd förrän i januari månad fanns det inga möjligheter att genom t.ex. prishöjningar för 1986 kompensera bidragsbortfallet. Årsprenumeranterna var i det här fallet samtliga fakturerade i januari och 80 96 hade redan betalat sin avgift för 1986. Problemen blir stora, och det är oefterrättligt att i ett läge där man höjer stödet till den allmänna pressen gå så hårt fram mot organisationstidskriftsstödet. Det kommer att medföra mycket svåra ekonomiska problem för många tidningar. Det är orättfärdigt, enligt min uppfattning.

Herr talman! Det var närmast Hans Nyhage som föranledde mig att göra några kommentarer. Han tror inte att moderaternas förslag till sänkning av stödet till pressen skulle leda till att särskilt många tidningar skulle tystna. Han vägrar, som han säger, att vara med på någon svartmålning. Hans Nyhage lever i en drömvärld. Jag skall utifrån mina erfarenheter — jag jobbar ganska mycket med en av de tidningar som är föremål för produktionsbidrag — göra några konstateranden med anledning av de teser som Hans Nyhage har drivit. Han påstår att presstödet har verkat kostnadshöjande i branschen. Sanningen är att ingen tidning har kunnat avstå från någon möjlig rationalisering. På den tidning som jag företräder har vi gått så långt vi någonsin har kunnat när det gäller exempelvis teknisk rationalisering, och i takt med utvecklingen kommer vi självklart att fortsätta den rationaliseringen. Vi har, för att hålla nere kostnaderna, kunnat samordna tryckningen av flera tidningar på samma press, någonting som ur statsmakternas synpunkt måste vara rimligt. Men den tes som Hans Nyhage driver förutsätter också att tidningar tar kostnader i onödan, ett påstående som faller på sin egen orimlighet. Den andra tes som Hans Nyhage drev var att presstödet inte har medverkat till att tidningarna gjort rationaliseringar för att leva av egen kraft. Men hela arbetet har varit inriktat på att klara överlevnad och utveckling. Bidraget har också konstruerats så att det stimulerar till detta, exempelvis genom utvecklingsbidrag. Den tredje tesen som Hans Nyhage drev är att presstödet inte är konkurrensneutralt. På den punkten är jag beredd att hålla med honom i den meningen att om vi inte haft produktionsbidrag så hade konkurrensen helt upphört. Det hade blivit fallet inom exempelvis Jönköpings län, och vi hade fått ett tidningsmonopol. På så sätt är presstödet inte konkurrensneutralt och skall inte heller vara det. Den fjärde tes som Hans Nyhage drev och som jag hann skriva upp var att man har bedrivit en massa onödiga kostnadskrävande aktiviteter beroende på produktionsbidraget och startat omotiverade redaktioner. Sanningen är att flera tidningar har tvingats till en större redaktionell geografisk koncentration beroende på den hårda ekonomiska verklighet som man har haft att brottas med. Sammanfattningsvis tror jag man kan säga att problemet för andratidning arna handlar dels om att öka intäkterna, dels om att minska kostnaderna. Annonsmarknaden har det talats om tidigare. Den är trög, och ändå är det nödvändigt att slåss hårt för att öka annonsintäkterna. Men intäkterna kan självfallet också ökas genom att man höjer upplagan, ökar civilproduktionen och över huvud taget ökar produktiviteten i de enskilda företagen. Jag kan försäkra Hans Nyhage att den inriktningen sannolikt gäller på de flesta andratidningarna. När det gäller att minska kostnaderna har jag redan redogjort för den satsning som gjorts för att nedbringa de tekniska kostnaderna. Självfallet pågår också på motsvarande sätt med hjälp av datahantering osv. ett nedbringande av kostnaderna inte bara för tekniken utan också för administrationen. Men trots alla dessa åtgärder, trots detta mycket hårda arbete, finns det mycket små om ens några marginaler för andratidningarna. Därför skulle också en så drastisk nedskärning av produktionsbidraget som 20 9o och en 50-procentig nedskärning av utvecklingsoch samverkansbidraget faktiskt leda till en ganska omfattande tidningsdöd. Det är sanningen! Jag kan försäkra Hans Nyhage att om han har som utgångspunkt att inte vilja medverka till någon tidningsdöd, då bör han också ändra uppfattning när det gäller den moderata reservationen.

Herr talman! Jag skall inte ifrågasätta Åke Gustavssons erfarenheter från hans egen tidningsvärld, men riktigt överensstämmande med verkligheten på andra håll i landet är de nog ändå inte. Trots att presstödet har ökat och nu överstiger halvmiljardstrecket finns problemen kvar. Presstödet har alltså inte med sin nuvarande konstruktion lett till de resultat som man har eftersträvat. Det vore intressant att höra om Åke Gustavsson har någon gräns över huvud taget för nivån på presstödet. Hur högt skall det få bli, Åke Gustavsson, utan att egentligen ge några effektivitetsvinster? Tycker Åke Gustavsson att presstödet använts på ett tilltalande sätt när det gäller Helsingforss-Tidningen och Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning? Var presstödet väl använt i de fallen? Faktum är att vissa tidningskoncerner genom bidragskonstruktionen har kunnat tillskansa sig mångmiljonvinster. Är det detta som är meningen med presstödet? De efterlysta rationaliseringarna har i betydande utsträckning uteblivit. Man kan anföra flera exempel på det. Det är det som vi anser att man måste komma åt. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget anser vi det alltså vara nödvändigt med besparingar även på presstödets område.
Herr talman! Hans Nyhage frågar om det för mig finns någon gräns för hur högt man kan gå med produktionsbidraget utan att uppnå några effektivitetsvinster. Den frågan bygger på förutsättningen i Hans Nyhages felaktiga föreställningsvärld att man inte gör några effektivitetsvinster. Hans Nyhage säger att problemen finns kvar. Det är riktigt; annars hade vi inte haft något produktionsbidrag. Men sanningen är att hade man inte vidtagit de åtgärder i rationaliseringssyfte som har vidtagits, hade kostnaderna varit helt andra och sannolikt också helt orimliga. Hans Nyhage säger att vissa koncerner gör mångmiljonvinster på produk — Prot. 1985/86:105 tionsbidraget. Jag känner inte till vilka koncerner det är, men jag utgår ifrån — 2 april 1986 att ett av syftena med den sjätte pressutredningen är att titta närmare på utformningen av presstödet. Därmed kan man i så fall komma till rätta med sådant — det tycks Hans Nyhage och jag vara överens om att man skall sträva efter.
Herr talman! Först en korrigering. Jag sade inte att man gjorde mångmiljonvinster med anledning av produktionsbidraget utan att man gjorde mångmiljonvinster med anledning av vissa av bidragen, t.ex. samverkansbidraget. Faktum är, Åke Gustavsson, att de tidningar som tidigare har gått bra fortfarande går någorlunda hyggligt och att de tidningar som tidigare inte har gått bra inte heller nu går särskilt bra trots dessa ständiga påplussningar av presstödet. Då är det någonting som inte är riktigt som det skall vara beträffande konstruktionen och inriktningen av presstödet. Det är väl ändå underligt att det inte går hem att det är det vi moderater eftersträvar. Vi hoppas verkligen att den sjätte pressutredningen skall kunna komma till rätta med detta — det är det vi vill. I avvaktan på ett annat system, grundat av den sjätte pressutredningen, finns det utrymme för att göra besparingar även på presstödet område, eftersom det är nödvändigt att göra besparingar på snart sagt alla områden när det gäller statsbudgeten.
Herr talman! Jag skall inte uttala mig så kategoriskt som Hans Nyhage gör när han säger att någonting måste vara fel när det gäller de grundläggande principerna för presstödet. Jag är inte säker på det. Jag tror att stödet i huvudsak är ganska hyggligt avvägt, men det hindrar inte att det kan finnas fel i delar av det och att man har anledning att rätta till dem. Men vad jag definitivt vet och vill uttala mig betydligt mer kategoriskt om är att den inriktning på presstödet som Hans Nyhage strävar efter — nämligen större inslag av marknadskrafterna, så att de starka kan bli starkare — inte leder till att vi garanterar mångfalden i den svenska pressen ens med ett produktionsbidrag. I grunden handlar detta om — och det måste vara avgörande för riksdagen — att man i en demokrati skall medverka till att upprätthålla en mångfald också inom dagspressen. Det är också grunden för hela mitt resonemang och min argumentation mot Hans Nyhage.
Herr talman! I ett tidigare inlägg nämnde jag att det rimligen finns andra former än direkta stöd som kan vara till gagn för tidningspressen. Jag nämnde skattepolitiken, avgiftspolitiken och hela den ekonomiska politiken. Över huvud taget gäller det att åstadkomma förändringar i det system som innebär betydande kostnadshöjningar inte bara för tidningarna utan också för näringslivet som helhet. En sådan politik eftersträvar vi moderater. Jag tror alltså att med en annan ekonomisk inriktning än den som för i Prot. 1985/86:105 närvarande förekommer här i landet kan vi åstadkomma förbättringar också för pressen, utan att behöva tillgripa ständigt ökade bidrag över presstödet. Jag förlitar mig på att den sjätte presstödsutredningen skall ha den inriktningen, att man tar hänsyn till hela det ekonomiska spelet för att åstadkomma det stöd som pressen rimligen behöver och som pressen har nytta och gagn av.
Herr talman! Jag vill bara erinra om, Hans Nyhage, att just nu diskuterar vi konstitutionsutskottets betänkande nr 16 om presstöd. Frågor som gäller skatter återkommer vi till i samband med behandlingen av skatteutskottets ärenden. Och ekonomisk politik kan Hans Nyhage diskutera i samband med behandlingen av finansutskottets ärenden. Nu gäller det presstödet.
Herr talman! Det var precis som jag befarade. Åke Gustavsson inser inte sambandet mellan den ekonomiska politiken, skattepolitiken, avgiftspolitiken över huvud taget och pressens möjligheter att fortleva. Det var som sagt precis detta jag befarade.

Herr talman! Det är med oro jag ser på utvecklingen i vår skärgård när det gäller möjligheterna för den bofasta befolkningen att köpa fastigheter i våra skärgårdssamhällen och vid vår kust. Den bofasta befolkningen trängs alltmer undan av sommargäster, som lägger beslag på de attraktiva fastigheterna med bra läge för bofast befolkning. Många förslag för att förhindra denna utveckling har diskuterats, såsom förvärvstillstånd, kommunal förköpsrätt, boendeplikt och liknande. Någon lösning har inte gått att finna, och därför är problemet fortfarande olöst och utvecklingen fortsätter. Många fastigheter har övergått i utländsk ägo. När man på sommaren ser sig omkring på våra öar ser man utländska flaggor vaja på många av de flaggstänger där förr den svenska flaggan halades av bofast befolkning. För mig är det en skrämmande syn. Jag unnar folk, både svenskar och utlänningar, att få tillbringa semester och fritid i vårt vackra landskap, och jag har ingenting emot att utländska medborgare flyttar till vårt land och bosätter sig permanent. Vi behöver bofast befolkning för att hålla landskapet levande, och bofasta utlänningar betraktar jag som svenskar. Det bör kanske klarläggas. Det finns i dag restriktioner för utlänningars köp av fastighet. Utskottet skriver, och jag citerar: ”Förutsättningarna för förvärvstillstånd regleras i 1 kap. 8-11 §§ i den nya lagen. Bestämmelserna har samma principiella innebörd som de bestämmel ser som infördes genom 1975 års reform. Bestämmelserna innebär att förvärvstillstånd i princip skall meddelas om hinder inte möter med hänsyn till landets försvar eller säkerhet, egendomens lämplighet för avsett ändamål eller andra allmänna intressen eller med hänsyn till förvärvarens förhållanden. För sådana områden av landet där det råder stor efterfrågan på fritidsbostäder gäller därutöver en särskild bestämmelse. Enligt denna skall förvärvstillstånd vägras om förvärvet avser en fritidsfastighet som är belägen inom ett område där efterfrågan på fritidsfastigheter är så betydande att på grund därav risk föreligger för en stegring av fastighetsvärdena. Förbudet mot förvärvstillstånd gäller dock inte om förvärvaren tidigare varit svensk medborgare eller på annat sätt har en särskild anknytning till Sverige. Frågor om förvärvstillstånd prövas av länsstyrelsen och i vissa fall av regeringen.” Som framgår av vad utskottet skriver under hänvisning till gällande lag skall alltså förvärvstillstånd vägras, om förvärvet avser en fritidsfastighet som är belägen inom ett område där efterfrågan på fritidsfastigheter är så betydande, att på grund härav risk föreligger för stegring av fastighetsvärdena. Ingen kan väl påstå annat än att de allra flesta fastigheter som utlänningar vill köpa som fritidsfastigheter har ett sådant läge. Nog måste det ligga i allmänhetens intresse att Bohuslän är befolkat även vintertid. När nu länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län genom sin landshövding gör uttalande i pressen att det nu skall bli lättare för utlänningar att köpa fast egendom i Sverige och att det nu skall räcka att man har en moster i Kiruna för att få förvärvstillstånd — och enligt vad som uppges står en enig länsstyrelse bakom ett sådant uttalande — finns det anledning till betänksamhet och oro. Det kommer in mer än 100 ansökningar varje år. Man kan anta att det hädanefter blir stor efterfrågan på mostrar i Kiruna, när det innebär rätt för utlänningar att förvärva fastigheter i Bohuslän för fritidsändamål. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har förbigått både Nordiska rådet och svensk lagstiftning. Över 100 fastigheter per år — det är nästan lika mycket som den ö jag bor på, och lika mycket som mina grannöar. En sådan ö per år är man beredd att sälja till utlandet. Hur ser det ut om 20-30 år? När vi skulle lämna över den lilla gård vi äger på hemön ville vi bygga oss ett hus. Då var länsstyrelsen inte så frikostig. Fyra fem år tog det, därför att länsstyrelsen vägrade dispens att bygga på egen mark och på den ö där vårt folk bott och levt i så många generationer vi kunnat hitta. Då var inte länsstyrelsens frikostighet så stor. Men det gällde ju bofast befolkning. Om länsstyrelsen i mitt län läser utskottsbetänkandet, bör den bli betänksam. Jag fäster mig vid att Allan Ekström i ett särskilt yttrande anser att gällande lag innebär restriktivitet när det gäller utlänningars köp av fast egendom. Men när lagen av en länsstyrelse kan uppfattas på sätt som skett, anser jag att risk föreligger att tolkningar uppstår som ytterligare försämrar läget i Bohuslän. Jag yrkar därför bifall till min motion nr L230.

Fru talman! Det finns några yttranden i Jens Erikssons inlägg som inte korresponderar med varandra, och det var därför jag begärde ordet. Jens Eriksson påstår att han inte har någonting emot de utlänningar som vill köpa fastigheter i Bohuslän, men samtidigt motionerar han om att utlänningar i fortsättningen inte skall få köpa någon fritidsfastighet över huvud taget i Bohuslän. De två sakerna strider mot varandra. Vidare vill Jens Eriksson nu ha en ändring i lagstiftningen, så att det i fortsättningen av lagstiftningen skall framgå att det är omöjligt att bevilja förvärvstillstånd. Vi från utskottet hävdar att den lagstiftning vi har är till fyllest och väl täcker den situation i vilken vi lever här i landet.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
Fru talman! Jag ser skillnad mellan folk som vill bosätta sig i Sverige och bo här året om och människor som vill ha fastigheter för fritidsbostäder och vistas där under någon månad på sommaren. Jag menar att man därigenom tränger undan den bofasta befolkningen. Man köper de fastigheter där den bofasta befolkningen egentligen skall bo, och vi får större konkurrens och priserna stiger. Det bör inte vara omöjligt för människor som vill bosätta sig i Sverige att förvärva fastigheter för permanent boende — det är inte det min motion avser. Om den uppfattas så, uppfattas den i så fall fel. Jag menar också att det bör finnas en klar gränsdragning i fråga om vad som gäller, så att man slipper den situation som vi i Bohuslän har hamnat i, där det har räckt att ha en moster i Kiruna för att få köpa fastigheter inom sådana områden där det är verkligt stor efterfrågan och där fastighetsvärdena stigit.

Fru talman! Det grundläggande problem som Jens Eriksson tar upp är att efterfrågan på fritidshus i Bohuslän är så stor att priserna trissats upp och den bofasta befolkningen får allt svårare att förvärva de hus som den önskar förvärva. Vilken lösning på detta problem har då Jens Eriksson att föreslå? Jo, att alla utlänningar skall förvägras att köpa ett fritidshus i Bohuslän! Då tror Jens Eriksson att problemet är löst. Så enkelt trodde jag inte det var möjligt för Jens Eriksson att resonera. Alla svenska medborgare som också efterfrågar fritidshus i Bohuslän och är Prot. 1985/86:105 beredda att betala ett mycket högt pris för dem kan ju Jens Eriksson inte få åt sidan med denna lagstiftning, men de hjälper också till att höja priserna på fastigheterna. Skall Jens Eriksson lösa det problemet, måste det vara med en helt annan lagstiftning än genom att förvägra utlänningar förvärvstillstånd.
Fru talman! Om efterfrågan är stor nu, blir den ännu större när också utlänningar får möjlighet att förvärva fritidsfastigheter inom de här områdena praktiskt taget utan begränsningar. Vi har visst förslag på flera åtgärder för att förbättra möjligheterna att förvärva fritidsfastigheter i Bohuslän. Vi menar att om man öppnade flera områden, som är improduktiva och inte används för något annat, för fritidsbebyggelse, skulle man kunna minska den efterfrågan vi har i dag — men för detta finns det inget intresse. Vi har stora områden i Bohuslän som vi gärna kunde ställa till förfogande för allmänheten, så att den kunde få äga en liten bit av Sverige och ha fritidsfastighet där — men det har vi inte heller fått gehör för. Då återstår att försöka rädda vad som räddas kan. Detta är ett sätt att öka möjligheterna för den bofasta befolkningen att kunna leva kvar i Bohusläns skärgård.

Fru talman! Det är ett drag i Jens Erikssons motivering som man inte kan låta passera. Jens Eriksson säger: Får vi bara alla utlänningar åt sidan blir de här problemen mycket mindre — då har vi löst en del av problemen. Det är att sätta utlänningar i en speciell strykklass. Och jag tycker icke att vi skall behandla våra invandrare eller utlänningar som har stark anknytning till Sverige på det sättet. Finns det sedan markområden i Bohuslän för att skapa nya områden för fritidshus, se då till att de regionala myndigheterna i Bohuslän sätter i gång med en planering för att skapa sådana fritidsområden! Men inte heller det tror jag är någonting som vi kan lagstifta om här i riksdagen.
Fru talman! Vräng inte till det mer än nödvändigt, Lennart Andersson! Det var inte tal om invandrare, utan här gäller det att utlänningar som bor i andra länder och vill tillbringa sommaren i Sverige vill köpa fritidshus här. Om man vill tolka min inställning som något slags invandrarfientlighet är det en felaktig tolkning — medvetet eller omedvetet. Det handlar inte om det.

Fru talman! Till lagutskottets betänkande 20 är fogad en gemensam borgerlig reservation med begäran om att regeringen skall lägga fram ett förslag till sådana ändringar i gällande författningar att det i framtiden blir möjligt att inteckna bostadsrätt. Detta är ett krav som riksdagen vid det här laget känner igen. Vi har inte minst från moderata samlingspartiets sida fört fram det under en följd av år. Den socialdemokratiska majoriteten i lagutskottet vidhåller sitt tidigare påstående att det inte föreligger något behov av ytterligare möjligheter till belåning av bostadsrätt. Utvecklingen visar, menar man, att ”bostadsrätt anses som en tämligen god säkerhet”. Ja, det anses som en tämligen god säkerhet. Men genom en inteckningsrätt skulle säkerheten inte bara vara tämligen god utan bli likvärdig med en inteckning i småhus, och det skulle göra det lättare för dem som vill låna att uppnå gynnsammare lånevillkor än för närvarande. Jag vill erinra om att när lagutskottet för ett par år sedan sände motsvarande motionsyrkanden på remiss till bl.a. flera kreditinstitutioner, var många remissinstanser positiva till förslaget. De ansåg att inteckningsrätt skulle vara gynnsam för möjligheten att utveckla bostadsrätten som boendeform. Alla möjligheter bör tillvaratas, menar vi reservanter, för att fler och fler skall få känna tillfredsställelsen av att äga sin bostad. Att tillgodose enskilda människors önskemål är viktigare än att slentrianmässigt påstå att inga nya omständigheter framkommit. Det behövs, fru talman, inga sådana nya omständigheter. Redan den situation som vi nu har borde var tillräcklig för ett bifall till motionsförslagen. Jag yrkar bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Fru talman! För ganska precis ett år sedan behandlades motionsyrkanden med samma innebörd som dem vi i dag har att behandla. Det gäller frågan om inteckning av bostadsrätt. Jag kan därför fatta mig ganska kort. Utskottet har i sitt betänkande pekat på den möjlighet bostadsrättsinnehavare redan har att använda bostadsrätten som pantobjekt. Pantsättning sker genom ett avtal om pantförskrivning av bostadsrätten. I dag föreligger inte några problem att i bank eller i andra finansinstitut låna pengar på sin bostadsrätt. Denna säkerhet betraktas med andra ord som mycket god av bankerna. I regel kan en person som vill köpa en bostadsrätt med bostadsrätten som säkerhet låna upp till 75 96 av det av banken fastställda värdet. Att införa en möjlighet till inteckning av bostadsrätter kan bara bidra till att ytterligare driva upp priserna på lägenheter, och de är som bekant redan mycket höga, särskilt i Helsingforssområdet. En möjlighet att inteckna bostadsrätter skulle inte förändra mycket vad gäller den faktiska situationen. Det finns med andra ord inte någon anledning att införa detta institut för bostadsrätterna. Det finns inte något behov av något sådant. Det finns inte heller några samhällsekonomiska eller familje ekonomiska fördelar med en sådan ordning som reservanterna vill ha. Utskottsmajoriteten konstaterar att det inte föreligger några nya omständigheter i den här frågan som kan motivera införandet av ett system med inteckning av bostadsrätter och hemställer därför att riksdagen avslår reservationen. Fru talman! Även jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag måste säga att Stig Gustafsson är något inkonsekvent. Han konstaterar nu att inteckningen inte bara är tämligen god utan mycket god, men den har ingen effekt. Men samtidigt driver den upp priserna på bostadsmarknaden. Har det någon effekt, Stig Gustafsson, om man inför möjlighet till inteckning? Jag kan inte förstå annat än att det med Stig Gustafssons formulering tydligen skulle ha en effekt. Då vidhåller jag alltså vårt önskemål om att man inför inteckningsrätten.